Fru talman! När man lyssnar till Inger René verkar det litet oklart om moderaterna vill begränsa offentlighetsprincipen eller inte. Jag läste från betänkandet, där det står att moderaterna anser att det är nödvändigt att skapa utrymme för en uppgradering av integritetsskyddet i bl.a. tryckfrihetsförordningen. Det räcker alltså inte med att förstärka integritetsskyddet.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 Jag tycker inte att man skall sticka under stol med att det finns en konflikt mellan de här sakerna. En majoritet i Sveriges riksdag och en majoritet av svenska folket tycker ändå att det är viktigt att värna offentlighetsprincipen, eftersom den haft så stora plusvärden för Sverige under en lång tid. Jag tycker att det är tråkigt att moderaterna nu börjat följa linjen att i stället försöka begränsa den.

Fru talman! Jag tror nog att Inger René och jag är överens om en hel del. Bl.a. tror jag att vi är överens om att EU har beslutat om ett direktiv som redan när det kom till var föråldrat, gammalt och som inte alls passar för modern teknik. Det tycker jag är ganska typiskt för EU, men det kanske inte Inger René tycker. Man behöver skärpa integritetslagstiftningen. Den datalag vi hade tidigare är inte bra. Offentlighetsprincipen som den är inskriven i våra grundlagar skall man vara väldigt rädd om, och man skall inte i onödan börja ge undantag för allehanda saker. Det kan riskera att begränsa möjligheterna att granska makten. Det finns stora risker för det om man går på den moderata linjen och hamnar på den inställningen.

Fru talman! Jag har bara en liten fundering. Barbro Hietala Nordlund sade i talarstolen att man har gjort en väldigt noggrann genomgång av farhågorna kring offentlighetsprincipen, yttrandefrihetsgrundlagen och tryckfrihetsgrundlagen och kommit fram till att det inte finns några konflikter och problem här. Jag tycker att det är litet förvånande att man kan vara så väldigt säker. Är det inte i själva verket så att det redan i direktiven till den utredning som Barbro själv satt i, och som låg till grund för regeringens proposition, sades att EG-direktivet var förenligt med grundlagen? Ni hade alltså från början egentligen ingen möjlighet att göra en ordentlig utredning av de här frågorna, utan detta tog regeringen för givet redan i direktiven till utredningen. Var det inte så?

Fru talman! Men verkligheten är ändå att det svenska utredningsväsendet aldrig har fått göra någon riktig koll av det här. I stället har regeringen gjort en egen liten utredning och påstår att det är förenligt med den svenska offentlighetsprincipen och de svenska grundlagarna. Lagrådet misstror det här och säger att tolkningarna är ytterst pressade. Men utredningen i fråga fick inte ens titta på det hela. Hur kan Barbro Hietala Nordlund känna sig så trygg när hon i utredningen inte ens fick göra en koll av huruvida det här stämmer?

Fru talman! Jag skulle vilja ta upp frågan om hanteringslag kontra missbrukslag. Barbro Nordlund är övertygad om att det inte fanns utrymme för en bättre penetrering och utredning av varför man inte i stället skulle kunna utforma lagen som en missbrukslag, dvs. ta upp det som är förbjudet. Jag tycker inte att det hon säger håller när det gäller att man inte skulle hinna. Nu har ju den här utredningen ändå beställts på initiativ av IT-kommissionen, där Ines Uusmann är ordförande. Den tid som utredaren, som för övrigt är Per Hammarstedt från Stockholms universitet, har fått på sig är från december 1997 till maj 1998. Så nog hade det inom Datalagskommitténs ram funnits tidsutrymme för att göra det här. Jag vill säga detta, eftersom min och reservanternas uppfattning är att det är så himla olämpligt med en hanteringslag just här, på ett område där den tekniska utvecklingen går så snabbt. Redan nu är det ju för gammalt - det har vi varit överens om här under diskussionens lopp. Det Barbro Nordlund säger här håller alltså inte. Sedan har jag en direkt fråga: Varför kunde inte majoriteten och socialdemokraterna i utskottet gå med på en kortare övergångsperiod? Det finns ju inga sakliga skäl för att den skall vara tre år lång. När vi besökte Datainspektionen markerade man dessutom just att den här treårsperioden, då både den gamla datalagen och den nya skall gälla, är för lång. När man säger att den nya går i gång i oktober i år är det en sanning. Men den totala sanningen är att vi under tre år har två lagar. Jag tycker att det var litet småaktigt och faktiskt också olämpligt att inte de sakliga skälen kunde få överväga till förmån för en kortare övergångstid.

Fru talman! När det gäller den senare frågan om övergångsperioden vill jag bara än en gång hänvisa till vad den som är sakkunnig myndighet och tillsynsmyndighet har för uppfattning. Jag tycker att den uppfattningen kanske kan vara ett tillräckligt skäl. När det sedan gäller varför man väljer hanteringsmodellen och inte missbruksmodellen trodde jag faktiskt att en utredning var till för att penetrera djupare och skall ta sig den tid som gör att man får ett bättre resultat - inte sedan lämna över det till någon annan när man, som Barbro själv säger, hela tiden var medveten om att detta inte var den bästa lösningen. Sedan får jag väl rätta båda mina meddebattörer när det gäller Datalagsutredningen. Den satt från 1989 till 1993, och att den inte kom fram till en ny lag berodde på att EU:s direktiv inte blev färdigt förrän i oktober 1995. Då tillsattes den nya utredningen, som var färdig 1997.

Fru talman! Jag tror att vi allihop är överens om att den datalag vi har i dag är föråldrad och behöver förändras. Vi är också överens om att det förmodligen hade varit bättre om vi redan nu hade kunnat stifta en missbrukslag som gett stöd för att beivra missbruk av personuppgifter i stället för en lag där all hantering skall regleras. Detta har diskuterats mycket här. Jag vill bara ännu en gång poängtera att med det EG-direktiv som föreligger är det inte möjligt att få över vår egen lagstiftning till en missbrukslag. Nu är det alltså regeringens uppgift, och det står också i propositionen, att arbeta inom EU för en modernisering som säkert kommer att leda fram till en missbrukslag. Man skall naturligtvis också arbeta för det i svensk lagstiftning. Men att i direkt strid mot EG-direktivet nu införa detta var något som Datalagskommittén knappast gav sig i kast med. Det är bra att IT-kommittén fortsätter med det jobbet. Det kan också hända att det fortfarande finns en viss skepsis och oro hos många människor inför att personuppgifter registreras, att man upprättar nya register och att den här hanteringsmodellen inte är helt urmodig. Men jag tror att vi är överens om att det så småningom kommer en missbruksmodell. Den lag som riksdagen tar ställning till tycker jag undviker många av de risker som EG-direktivet kunde ha medfört. Dels har regeringen lyckats komma långt i sitt arbete i EU med att försvara den svenska offentlighetsprincipen. De ursprungliga texterna var mycket mer restriktiva med öppenheten hos myndigheterna. Dels har det alexanderhugg som Datalagskommittén kom på varit till hjälp. Vi avser helt enkelt att tillämpa vår offentlighetsprincip och inför inga bestämmelser i Sverige som strider mot dessa grundlagar. Nu är det självfallet viktigt att vi själva tror på det här och håller fast vid det. Personligen gör jag den bedömningen att eftersom det knappast är några kommersiella intressen förbundna med detta är det heller ingen som kommer att driva detta i EG-domstolen. Det är viktigt att lagen nu kommer att bli teknikoberoende. Om en myndighet samlar dokument på data är man lika skyldig att lämna ut dessa som man är när det gäller pappersdokument. Detta är en mycket klok och naturlig förändring i vårt datoriserade samhälle. Regeringen vill ändå närmare se över bestämmelserna om personuppgifter i det här sammanhanget. Jag har slutligen övertygats om att risken inte är försumbar för att personnamn också i oskyldiga sammanhang kan spåras internationellt på ett icke önskvärt sätt. Det är alltså viktigt att regeringen snabbt ser över detta så att inga nya Gällivarefall behöver befaras. En del myndighetsbeslut kommer nu att fattas automatiskt. Man matar in data om en person, sedan finns det ett program som automatiskt bearbetar vad den personen skall få för beslut när det gäller en viss sak. Här är det mycket viktigt, vilket bekräftas i lagen, att den enskilde har möjlighet att få en manuell behandling och få reda på precis hur den automatiska databehandlingen har gått till, så att man inte bara tvingas att acceptera ett beslut av en maskin så att säga. Fru talman! Jag vill bekräfta att jag helhjärtat står bakom både Datalagskommitténs majoritet, där jag deltog, och i det här sammanhanget utskottets majoritet. Jag yrkar på samtliga punkter bifall till utskottets förslag.

Fru talman! Det är bra att Inger René rättar mig. Hon kan de här sakerna mycket bättre än jag kan. Desto lättare blir det för oss att så småningom modernisera lagen utan att bekymra EU och införa missbruksmodellen när detta väl har utretts ordentligt.
Fru talman! Jag vill bara göra en liten kommentar. Jag tyckte att det som Barbro Hietala Nordlund sade på slutet i den diskussion vi hade var intressant. Hon undrade om detta i själva verket är förenligt med grundlagen och offentlighetsprincipen och vilka analyser som fanns bakom. Det kom fram mycket tydligt i det Barbro Hietala Nordlund sade. Vi satte ned foten, sade hon. Vi bestämde oss. Vi gjorde en politisk bedömning och sade att den svenska offentlighetsprincipen är bra och att vi skall göra vad som går för att försöka genomföra detta på ett sådant sätt att den finns kvar. Det finns alltså egentligen inte någon ordentlig analys eller genomgripande juridisk bedömning bakom, utan det är en rent politisk bedömning. Det är den känslan som man hela tiden har haft. Det är också den känslan man får när man läser direktivet till utredningen, som säger att EG-direktivet är förenligt snarare än att utredningen skall göra en självständig bedömning. Jag tycker att det var ganska bra att Barbro Hietala Nordlund var så tydlig på den punkten, så att vi inte behöver ha olika åsikter och göra misstolkningar.

Fru talman! Jag tycker att det är helt riktigt. Ni har gjort vad man kan utifrån vad konstitutionsutskottet och riksdagen har sagt tidigare. Problemet är att regeringen har skrivit under ett direktiv som egentligen säger en annan sak. Det är det ni inte riktigt orkar med att ta ställning till. Ni sätter ned foten och gör det på ett snällt och bra sätt. Det är väl bra gjort.

Fru talman! Vi moderater ser det som ett stort och viktigt steg i riktning mot ett öppet och gränsfritt Europa att riksdagen nu tycks vara beredd att godkänna Sveriges anslutning till Schengensamarbetet. Vi har i likhet med regeringen som målsättning att Sverige år 2000 fullt ut skall kunna delta i Schengensamarbetet. På vissa punkter har vi haft synpunkter med anledning av regeringens bedömningar av konventionskraven. Dessa är primärt betingade av berörda myndigheters behov av resursförstärkningar. Hit hör också behovet av bättre myndighetssamverkan för att kunna uppfylla Schengenkonventionens krav på åtgärder mot bl.a. internationell brottslighet. Vi har också fört fram synpunkter på transportföretagens ansvar vid transport av utlänningar utan erforderliga resedokument. På dessa punkter kvarstår våra synpunkter och jag återkommer till dessa, men först vill jag uttrycka min tillfredsställelse över att vi moderater på andra punkter fått fullt stöd för våra förslag. Vi moderater har i en motion fört fram krav på ett intensifierat arbete i kampen mot narkotika, och till vår glädje har justitieutskottet i sitt betänkande helhjärtat ställt upp på våra förslag till tillkännagivanden. I vår motion har vi också pekat på betydelsen av att ett nära samarbete mellan Statens invandrarverk och polisen kommer till stånd. Vi har anfört att det är angeläget att Invandrarverkets ansvar för inresekontrollen tydliggörs och utvecklas, bl.a. i riktning mot ett nära samarbete med polismyndigheterna. Med stor tillfredsställelse har vi noterat att riksdagen tidigare under våren beslutat göra ett tillkännagivande i enlighet med vår motion. För att återgå till de punkter där vi inte fått stöd i utskottet: Jag vill anföra att vi anser vad gäller sanktioner mot transportföretag, som luft eller sjövägen befordrar utlänningar utan nödvändiga resedokument, att nuvarande svensk lagstiftning inte uppfyller Schengensamarbetets krav enligt konventionens artikel 26. Den svenska lagstiftningen innebär bl.a. att t.ex. ett flygbolag kan tvingas att betala en utlännings återresa. Däremot medger svensk lagstiftning i dagsläget inte någon form av sanktionsmöjlighet mot transportföretag som brister i kontrollen av utlänningars resedokument som förutsätts enligt Schengenkonventionen. En sådan sanktionsmöjlighet skulle utgöra ett verkningsfullt instrument för att sätta press på transportföretag att före avresan från tredje land till ett land inom Schengenområdet vidta erforderliga kontrollåtgärder. Därför menar vi att regeringen bör återkomma till riksdagen med en kompletterande bestämmelse om sanktionsmöjlighet mot transportföretag. En förutsättning för att Schengensamarbetet skall vara ett verksamt medel för att uppnå fri rörlighet för personer är att medlemsländerna vidtar gemensamma åtgärder som motverkar exempelvis illegal invandring, narkotikasmuggling och annan form av organiserad brottslig verksamhet. Schengenkonventionen förutsätter därför en utbyggd inresekontroll för att bl.a. förhindra att oönskade kriminella eller flyktingar okontrollerat kan ta sig över gränsen till Sverige. Under de senaste åren, inte minst under december 1997, har tydliggjorts att den svenska polisens resurser inte räcker till för att upprätthålla en effektiv inresekontroll. Följden har blivit att polisen varken har kunnat prioritera denna kontrollverksamhet eller har kunnat vidta de åtgärder som krävs för att t.ex. genomföra avvisningar av asylsökande som inte har fått uppehållstillstånd. Schengenkonventionen och Schengensamarbetet ålägger oss att tillgodose kravet på en effektiv gränskontroll. För att kunna uppfylla konventionskraven har berörda myndigheter anmält ett ökat resursbehov. Regeringens och utskottets majoritets bedömning är emellertid att ökade utgifter för myndigheterna med anledning av Schengensamarbetet skall finansieras inom ramen för berörda utgiftsområde. Vi moderater ifrågasätter starkt om polismyndigheterna med regeringens förslag kommer att kunna göra så mycket mer än det minimala för att uppfylla sina förpliktelser. Vi gör en annan bedömning av polisens framtida resursbehov och menar att regeringen bort beakta detta i budgetarbetet. Vi moderater har också vid ett flertal tillfällen förespråkat en integrering av tullkriminalens och polisens personal. I regeringens förslag ges intrycket att regeringen är beredd att ansluta sig till vår uppfattning. Efter utskottsbehandlingen av regeringens proposition finner vi emellertid att en majoritet fortfarande inte tycks vara beredd att ta de initiativ som behövs för att närmare pröva förslag som syftar till att uppnå långtgående operativ samverkan mellan tull och polis, varför vi finner att vi måste vidhålla vårt tidigare krav på en ny myndighetsstruktur för tull och polis. Fru talman! Vi moderater noterar, som jag tidigare har sagt, med tillfredsställelse att några av våra yrkanden fått starkt stöd. Vad gäller ökade resurser till polisen, samverkan mellan polis och tull samt transportörsansvaret har vi emellertid vid utskottsbehandlingen inte fått majoritetens stöd för att få igenom våra förslag. Vi står naturligtvis bakom samtliga dessa förslag, men för tids vinnande yrkar jag bifall endast till reservation 10 rörande transportörsansvaret.

Fru talman! Centerpartiet ställer sig bakom regeringens förslag och godkänner att Sverige ansluter sig till Schengensamarbetet. Redan i juni 1995 ansökte vi om anslutning, då med två förbehåll. En förutsättning var att den nordiska passfriheten kunde bevaras. Dessutom anfördes att förhandlingarna om den svenska anslutningen måste bekräfta att de kompensatoriska åtgärderna i samtliga Schengenstater tillgodoser svenska krav på säkerhet och skyddsåtgärder, inte minst viktigt vad gäller bekämpning av narkotika. I maj 1996 beviljades vi observatörsskap i Schengensamarbetet, och i december samma år undertecknades avtalet om Sveriges anslutning. Samtidigt slöts ett samarbetsavtal med Island och Norge. Samarbetsavtalet utgör ett led i strävandena inom EU att förverkliga målet om den fria rörligheten för personer, där personkontrollerna vid gränserna avvecklas successivt. Vi har ju haft passfrihet i Norden under många år och uppskattat det. Nu kan vi få det inom Europa också. Självklart är detta positivt. Kampen skall stärkas mot internationell kriminalitet och mot den illegala invandringen. Det kräver naturligtvis att kontrollen vid den gemensamma yttre gränsen skärps. Det krävs också andra åtgärder, bl.a. Schengens datainformationssystem SIS. Målsättningen är att samtliga förberedelseåtgärder skall vara slutförda i sådan tid att Sverige skall kunna inträda fullt ut i samarbetet år 2000 och att alla nordiska länderna skall kunna inträda samtidigt som operativa medlemmar. Schengens datainformationssystem, SIS, är ett värdefullt medel för att genomföra många av de kompensatoriska åtgärder som Schengenkonventionen förutsätter. SIS kommer i praktiken att underlätta rättshjälpssamarbetet staterna emellan. I SIS-registret registreras uppgifter om personer, fordon och föremål. När det gäller uppgifter om personer får registreringen emellertid bara avse vissa identitetsuppgifter, uppgift om huruvida personen är beväpnad eller kan befaras tillgripa våld. Det är samtidigt värt att notera att Schengenkonventionen inte ålägger medlemsstaterna att registrera uppgifter, den anger bara vad som får registreras. Vi skall arbeta enligt svensk lag. En enskild persons rätt att få del av uppgifter om sig själv regleras i lagen i det land där uppgiften begärs utlämnad. Regeringens uppfattning är emellertid att denna rätt inte kräver lagstiftning. I reservation nr 7 framhåller vi reservanter att de kompensatoriska åtgärderna - då tänker vi på SIS registret - kan innebära risker när det gäller den personliga integriteten. Det är därför av största vikt, framhåller vi, att konventionens regler till skydd för den personliga integriteten följs strikt. Reglerna får inte utformas så att de medger någon otillbörlig personkontroll. Vi anser i reservationen att rätten för den enskilde att hos den nationella tillsynsmyndigheten begära granskning om vad som registrerats bör regleras i lag. Vi begär att regeringen återkommer till riksdagen med ett sådant förslag. Med detta yrkar jag bifall till reservation nr 7.

Fru talman! Folkpartiet är positivt till internationellt samarbete. Det var därför vi stödde medlemskap i Europeiska unionen. Detta medlemskap är förenat med många fördelar. Ett särskilt viktigt mål är den fria rörligheten för alla EU-medborgare. Denna fria rörlighet för medborgarna kräver en förändrad gränskontroll i två avseenden. Den inre gränskontrollen skall förändras genom en successiv avveckling. Den yttre gränskontrollen måste självfallet förstärkas och det polisiära och rättsliga samarbetet förbättras. Så sker också genom Schengenavtalet. Detta är en naturlig åtgärd. Det är nödvändigt att bekämpa den internationella brottsligheten. Den fria rörligheten skall inte kunna missbrukas av kriminella element. Det har alla hederliga medborgare rätt att kräva, och det gör de också. Fru talman! En rättslig reglering som Schengenavtalet berör inte bara rättslig effektivitet utan även personlig integritet. En total rättslig effektivitet - med polis, åklagare och domstolar - kvaddar skyddet för personlig integritet. Å andra sidan saboterar ett absolut integritetsskydd den rättsliga effektiviteten. Vi har inte möjlighet att bekämpa brottsligheten på ett rimligt sätt. Mellan dessa två faktorer, rättslig effektivitet och personlig integritet, krävs en finstämd balans. Om man tittar på Schengenavtalet ser man att det kännetecknas av en tvivelaktig balans. Det finns en risk för att effektiviteten inkräktar på integriteten. Folkpartiets tveksamhet på denna punkt framgår av vår motion och av reservation nr 7. Vi kräver därför att genomförandelagstiftningen garanterar dels ett skydd mot otillbörliga kontroller, dels en lagfäst granskningsrätt. Fru talman! En särskild fråga gäller asylpolitiken inom EU, som kan anses kopplad till frågan om Schengenavtalet. Det är en uppenbart liberal angelägenhet att idogt och med kraft kämpa för en human asylpolitik. För att nå det målet krävs det en gemensam asylpolitik inom EU, byggd på principen om ett gemensamt ansvarstagande och fördelade insatser. Om man lyckas med detta uppnår man en värdig asylpolitik. Detta kräver ett aktivt, åtgärdsinriktat agerande av regeringen. Det poängterar vi starkt i reservation nr 9. Schengenavtalet förhindrar inte en human asylpolitik, under förutsättning att viseringsinstrumentet och transportörsansvaret utformas och tillämpas på rätt sätt. Folkpartiet vill markera denna sin uppfattning genom att stödja reservationerna nr 8 och 11. Fru talman! Folkpartiet yrkar alltså bifall till reservationerna nr 7 och 9 och stöder reservationerna nr

Fru talman! Detta är den svåraste och kanske den viktigaste debatt som jag har deltagit i här i riksdagen sedan jag kom in i valet 1994. Debatten och beslutet om Schengen i dag är ett viktigt vägval för vilken typ av samhälle som vi vill ha i framtiden. Det är också det enskilda ärende där vi överlåter mest beslutanderätt till EU efter EU Man kan inte bara se Schengen för sig, utan man måste se helheten. Det är inte bara dagens debatt och beslut som påverkar detta utan också tidigare beslut. Det är främst EU-medlemskapet, med Europolsamarbetet. Det är Schengen, som vi debatterar nu. Det är den nya polisregisterlagen, som vi kommer att fatta beslut om senare, som är en del i den här utvecklingen. Orwells bok beskrev ett samhälle med en oerhörd kontroll av människor, och den väckte mycket debatt och ett stort avståndstagande från den typen av samhälle. Ingen trodde att denna typ av samhälle skulle skapas, men faktum är att vi är där, och mer därtill. Därför är den här debatten så oerhört viktig. Men det är också den svåraste debatten, just därför att tillgången till underlag och information om vad vi skall besluta om är så begränsad, både på grund av att så mycket är hemligstämplat material och på grund av att regeringen inte ansåg sig ha tid och möjlighet att presentera de lagändringar som ett anslutande till Schengenkonventionen kommer att kräva. Det innebär att vi i dag skall ta ställning till någonting som vi inte fullständigt vet konsekvenserna av, ens när det gäller den svenska lagstiftningen. Vi här i riksdagen skall ju vara det lagstiftande organet, men det är majoriteten tydligen beredd att bortse från. I all kommande lagstiftning när det gäller Schengenavtalet kommer parlamentets medverkan bara att vara av rent formell natur. Det fanns t.o.m. remissinstanser som ansåg att deras remissarbete knappast ens var meningsfullt om de nödvändiga förslagen till lagändringar inte fanns med. Men majoriteten av riksdagens ledamöter tycks inte bekymra sig om att behöva fatta beslut på de här grunderna. I betänkandet behandlas bara själva Schengenkonventionen, som egentligen bara är en ramkonstruktion. Själva innehållet ligger i tillämpningsföreskrifterna, som i dag uppgår till närmare 2 000 sidor. Mycket av dessa 2 000 sidor är givetvis av rent teknisk natur, men där finns också mycket viktigt material, t.ex. Sirenehandboken och de gemensamma konsulära instruktionerna, som har en utomordentlig betydelse för den personliga integriteteten och asylrätten. Men dessa dokument är hemligstämplade, och varken remissinstanser eller riksdagens ledamöter har kunnat ta del av dessa inför beslutet. De behandlas inte heller i dagens betänkande. Den möjlighet som har funnits har varit att via EU-nämnden på plats ta del av dokumenten. Men å andra sidan får man inte sprida dessa uppgifter, eftersom man då bryter mot hemligstämpeln. I stället har man fått efterforska dokumenten på andra sätt för att försöka få klarhet och ha möjlighet att skapa debatt kring dessa frågor. Fru talman! Jag skall nu gå in på själva innehållet i konventionen. Jag kommer bara att hålla mig till vissa delar av den, och andra talare från Vänsterpartiet kommer senare att gå in på flyktingpolitiken och de mer konstitutionella frågorna. När Schengens tillämpningskonvention från 1990 togs fick den en annorlunda och mer repressiv inriktning än de tidiga konventionerna, som handlade om den fria rörligheten. Av de 142 artiklarna i den konvention som vi skall ta i dag handlar bara 4 om den fria rörligheten. Talarna här har sagt att det är så viktigt och att det är det vi kan se fram mot. 138 artiklar handlar om kompensatoriska åtgärder på grund av gränskontrollernas avskaffande. Dessa åtgärder har i många fall getts en utformning som kan utgöra ett allvarligt hot mot den personliga integriteten. Tillämpningsföreskrifterna tillkom under sträng sekretess. Inga medier hade insyn. Inte heller de nationella parlamenten hade möjligheter till insyn. Även framöver kommer de nationella parlamentens möjligheter till insyn att vara mycket begränsad. Schengens verkställande kommitté, som består av ministrar från de olika länderna, har mycket långtgående maktbefogenheter. Det gäller omfattningen av och innehållet i de ämnesområden inom vilket den verkställande kommittén har rätt att fatta beslut. Det är en total frånvaro av internationell parlamentarisk och rättslig kontroll. Det förhåller sig också så, att den verkställande kommittén själv fastställer sina procedurregler. Det är mycket ovanligt. Det normala är att sådana frågor regleras i en konventionstext, för det är det som gör den parlamentariska kontrollen möjlig. Det nederländska parlamentet ställde vid ratificeringen av konventionen ett särskilt villkor för att kompensera bristen på parlamentarisk kontroll av konventionens tillämpning. Innan den nederländske representanten i den verkställande kommittén får ge sitt samtycke till ett beslut måste det nederländska parlamentets båda kamrar lämna sitt godkännande av beslutsförslaget. Det italienska och det belgiska parlamentet har också förbehållit sig en mer begränsad kontroll av den verkställande kommittén. Men den svenska regeringen har inte framfört några sådana krav. Att få rätten att utöva den makt som vi ledamöter faktiskt är valda att utöva är det minsta riksdagen borde kräva i dag. Den möjligheten kommer man att ha vid omröstningen. Man kan se till att bibehålla den makt som parlamentet bör ha. Det kan man göra genom att stödja reservation 3 om vårt avslagsyrkande vad gäller konventionen inte går igenom. Fru talman! Vad innebär då konventionen rent konkret? Om Sverige ansluter sig till Schengenkonventionen förlorar vi kontrollen över våra egna gränser och över vem och vad som skall tillåtas att komma in i landet. Vi försämrar kontrollen ytterligare, och vi riskerar att t.ex. få in ytterligare narkotika i Sverige. Den större delen av den narkotika som beslagtas i Sverige kommer från eller via ett annat EU-land. För tullens vidkommande är det så pass mycket som ca 85 % av beslagen. Endast en mycket mindre mängd av det beslagtagna kommer från Sveriges yttre gräns, som är det som skall vara det viktigaste skyddet i framtiden. I remissvaren säger bl.a. TCO att detta visar på att kontrollen vid den inre gränsen är mycket viktig och att den inte får minska i omfattning. TULL-KUST, tulltjänstemännens fackförbund, som verkligen borde ha erfarenhet, anser också att detta med all tydlighet visar att kontrollen vid den inre gränsen tills vidare ovillkorligen måste fortsätta om Sverige har för avsikt att bibehålla sin restriktiva narkotikapolitik. En mycket tydlig paradox med Schengen, som handlar om att ta bort gränskontrollen därför att den inte är nödvändig, är att man vill använda en förstärkt yttre gränskontroll som metod att bekämpa brottslighet. Man tror alltså att gränskontroll är en riktig metod för att bekämpa brottsligheten, men det gäller bara den yttre gränskontrollen. Den inre gränskontrollen tror man uppenbarligen inte alls på. För att genomföra dessa förändringar för att öka den s.k. fria rörligheten måste man hitta nya sätt att kontrollera. I praktiken innebär detta att man slipper visa pass när man passerar gränsen inom EU länderna. Inskränkningen av den fria rörligheten över de yttre gränserna kommer att vara betydande. Världen är större än EU. Människor reser, ser sig om i världen och har utbyte på ett helt annat sätt i dag än tidigare. De yttre gränserna kommer att försvåra den fria rörligheten. Dessutom måste man nu återigen införa utresekontroll. Även svenska medborgare måste visa pass när de skall resa ut. Den fria rörligheten och avsaknaden av kontroll existerar inte. Polisens möjligheter och befogenheter skall utvidgas. Kontrollen av medborgarna måste utökas. Ett exempel är att man inför anmälningsplikt på hotell. I ett flertal av Schengenländerna gäller legitimationsplikt. I dag finns det ingen legitimationsplikt i Sverige. Du kan inte bli stannad var som helst och när som helst och bli avkrävd legitimation. Inför förhandlingarna inför Schengenkonventionen fick Sverige besvara en del frågor från bl.a. Frankrike och Tyskland. I det utkast till svar på dessa frågor som regeringen hade författat skrev man att svenska myndigheter för närvarande överväger om Sverige skall erbjuda svenska medborgare nationella ID-handlingar med uppgift om medborgarskap. Friheten att passera gränsen utan att visa pass innebär en otroligt utökad kontroll. Fru talman! Dessutom innefattar detta gränsöverskridande polissamarbete. Det handlar om att poliser från andra länder får en möjlighet att övervaka brottslingar över gränsen. Det innebär att polisen får fortsätta ett förföljande. Den svenska regeringen har i en särskild förklaring tagit ställning vad beträffar fortsatt förföljelse när det gäller brott som kan föranleda utlämning. Man ställer inte upp några begränsningar i tid eller rum, och förföljande tjänsteman skall få gripa den flyende. Detta gäller i dag bara över landgränserna. Det ses kanske inte som så skrämmande i dag, men möjligheten för främmande polis att arbeta inom svenskt område och dessutom gripa den förföljda ser jag som en otäck utveckling. Dessutom kommer man att ha gemensamma polisaktioner. Som tidigare talare har sagt inför man SIS, där man inte bara kommer att registrera människor som har begått brott utan även människor som kan tänkas begå brott eller människor som kan tänkas vara en fara för den allmänna ordningen. SIS är inte det oroande, utan det är Sirene. Varje land skall inom tolv timmar efter det att det fått en förfrågan lämna kompletterande information. Det gäller sådana uppgifter som man inte fått registrera i SIS. Där har vi ingen kontroll alls. Sirene-handboken, som beskriver vad man får göra, är hemligstämplad. Vi har ingen möjlighet att se vilka uppgifter som kommer att spridas mellan de olika länderna. Dessutom är det ett mycket bristfälligt dataskydd. Det har vid ett flertal tillfällen uppdagats att bl.a. belgiska tjänstemän har sålt uppgifter till brottsorganisationer från SIS. Systemet skulle vara brottsbekämpande, men i stället har läckorna bidragit till att ge brottsliga organisationer mycket stora möjligheter att fortsätta sin brottsliga verksamhet. Den tillsynsmyndighet som finns har inte fått tillräckliga resurser och har heller inte fått tillgång till alla dokument. Man säger i en mycket kritisk rapport att man inte har möjlighet att granska på det sätt som man anser att man behöver granska. Sist, fru talman, skall jag ta upp frågan om att man inte får registrera sexuell läggning, religiös tillhörighet eller facktillhörighet i SIS-registren. Frågan har förekommit i debatten ibland. Det är inte sådana uppgifter som får registreras i SIS. Men det vi glömmer bort totalt i debatten är vad som har sagts i ett åtgärdsprogram mot organiserad brottslighet som har utarbetats av EU-ländernas rikspolischefer. Där rekommenderas att de nationella SIS-enheternas samarbete skall samordnas med Europol och att Europol också skall få full tillgång till SIS. Vi ser i Vänsterpartiet med oro på en utveckling där man kopplar ihop SIS-registret och Europolregistret, där dessa uppgifter får registreras. Fru talman! Man säger att det bara är den svenska lagstiftningen som avgör vilka uppgifter som registreras. Men i förslaget till ny polisregisterlag öppnar även Sverige för registrering av den typen av uppgifter. Det är en fullständig anpassning till Europolkonventionen, så dessa uppgifter och den spridning som de kan få är en mycket skrämmande utveckling. Med detta, fru talman, vill jag yrka bifall till reservationerna 1, 3, 6 och 14.

Fru talman! När man lyssnar på Alice Åström finns det skäl att tänka litet bakåt. I början av sitt anförande kritiserar Alice Åström konventionen för att den innehåller för litet om de fria rörligheten och så våldsamt mycket om de kompensatoriska åtgärderna. Då skall vi påminna oss om vad Alice Åström och hennes parti, Vänsterpartiet, sade under folkomröstningskampanjen inför folkomröstningen om medlemskap i EU. Då var man från Vänsterpartiets sida mycket orolig över den fria rörligheten med hänvisning till att det troligen aldrig skulle gå att skapa vettiga kompensatoriska åtgärder som skulle undanröja riskerna med den fria rörligheten. Det är alltså en kovändning i argumentationen. Senare sade Alice Åström, uttryckt med mina ord, att hon är orolig för den fria rörligheten för oss och våra närmaste grannar men kritisk mot den kontroll som skall ske vid EU:s yttre gräns. För mig går inte detta ihop. Men jag påminner mig om att Vänsterpartiet hela tiden har varit emot vårt medlemskap i Europeiska unionen, och då får man naturligtvis efter hand finna de argument som passar för att kunna vidmakthålla kritiken.
Fru talman! När det gäller kritiken från Vänsterpartiet mot att det var för litet som handlade om den fria rörligheten var det en missuppfattning av Gun Hellsvik att jag tyckte att det var för litet av den fria rörligheten. Vad jag pekade på, som vi även gjorde i debatten när det gällde EU-medlemskapet, var de oerhörda svårigheterna som den s.k. fria rörligheten kommer att föra med sig. Det som jag försökte peka på i mitt anförande var att debatten och diskussionen från dem som är anhängare och förespråkare av Schengensamarbetet handlar om att skapa en fri rörlighet är en beskrivning som inte är sann. Därav min beskrivning av att det är så litet som handlar om den fria rörligheten och så oerhört mycket som handlar om den kontroll som man är tvungen att ha i stället. När det gäller den sista frågan måste jag erkänna att jag inte riktigt förstod vad Gun Hellsvik menade att jag hade sagt. Det var en tolkning med Gun Hellsviks egna ord. Jag måste erkänna att jag inte riktigt kan förstå vad frågan egentligen innehöll, för det som jag sade handlade inte om just de saker som Gun Hellsvik beskrev. Men det kanske Gun Hellsvik kan förtydliga i den kommande repliken.
Fru talman! Alice Åström är bekymrad över att den fria rörligheten endast behandlas i ett fåtal punkter i konventionen, medan däremot de kompensatoriska åtgärderna får större delen av utrymmet. Det tycker jag är ett egendomligt resonemang. Vill man ha fri rörlighet, räcker det med att konstatera: Vi har fri rörlighet. Men vill man ha kompensatoriska åtgärder med hänsyn till människors integritet, då behövs det mängder av detaljer. Det är inte antalet ord som visar vilken avsikt man har. När det sedan gäller min omformulering av Alice Åströms uttalande hänvisade jag till att Alice Åström här i talarstolen talade om de problem som finns med den fria rörligheten. Hon pekade på gränsöverskridande kriminalitet och på narkotika som förs över gränserna. Det var en argumentation mot den fria rörligheten, samtidigt som Alice Åström argumenterat mot den kontroll som vi behöver vid den yttre gränsen när vi får den fria rörligheten.
Fru talman!

Den står inte i relevans till vad det är man vill uppnå. Den fria rörligheten, som man försöker att skapa i Schengen i dag, är ett fästningens Europa. Det handlar om att stänga ute människor och om att ha en oerhörd kontroll kring de yttre gränserna. Det jag pekade på i mitt anförande, fru talman, var den absurda diskussionen om den fria rörligheten inom EU-länderna och den oerhört restriktiva yttre gränskontrollen. Vi i Vänsterpartiet skulle hellre se en utveckling där vi faktiskt kan ha kvar våra gränskontroller vid de inre gränserna. Det hindrar inte den fria rörligheten på det sätt som de kompensatoriska åtgärderna och de yttre gränskontrollerna kommer att kräva. Det är inte ökad fri rörlighet.

Fru talman! Först måste jag framföra min beklagan över att justitieministern inte deltar i denna debatt då ett för framtiden utomordentligt viktigt avtal skall diskuteras. Sverige till Schengenavtalet. Jag yrkar bifall till reservationerna 1, 2, 4, 5, 8, 11 och står bakom samtliga där Miljöpartiet finns med. Schengenavtalet har förhandlats fram i slutna rum under sekretess mellan, från början, Tyskland, Frankrike och Beneluxländerna. Sveriges regering har inte kunnat påverka innehållet eller begära undantag. Det är endast två förbehåll som jag kommer att återkomma till, som juridiskt sett inte betyder något. Sveriges riksdag har följaktligen inte heller kunnat ändra i avtalstexten, ty den står redan inskriven i § 137. Denna konvention kan inte vara föremål för reservationer, på samma sätt som det är med andra EU avtal som vi presenteras för här i riksdagen - ja eller nej utan någon som helst möjlighet att ändra i innehållet. Därför blir också remissförfarandet som vi tidigare har tagit på stort allvar i Sverige - att de berörda organisationerna och myndigheterna skall kunna komma med förslag till ändringar i texterna - helt meningslöst. Också här gäller det att säga ja eller nej. Det sätt på vilket vi nu behandlar Schengenavtalet är ett skolexempel på hur beslut fattas och smygs in till överstatlighet inom EU. Först är det några stater som går före, enligt de intentioner som fanns i vitboken - man vill skynda på EU-bygget. Det försiggår under hemlighet. Sedan är det fler länder som ansluter sig till ett redan framarbetat förslag. Därefter lyfts hela detta avtal in i EU och blir överstatligt till större delen. Varken EU-parlamentet eller de nationella parlamenten kan göra någonting åt saken. Fortfarande förekommer en mängd hemliga handböcker och tillämpningsföreskrifter som vi här i riksdagen inte har kunnat se eller ta ställning till, liksom inte heller remissinstanserna. Vad innebär då avtalet för Sverige? Jo, att vi frånsäger oss bestämmanderätten om våra egna gränser. Det är ett stort steg. Narkotika och vapenliknande föremål osv. får alltså fri passage. Vi kan inte heller avgöra vem vi skall släppa in och inte, utan det är helt överstatliga beslut som kommer att fattas. Vi bygger upp en ny struktur inom polisen, som vi inte tidigare har haft, en EU-kontrollpolis med rätt till hemlig övervakning och registrering, t.o.m. av personer som ej är misstänkta för konkret brott. Vi har då en överlåtelse av rättsliga frågor till EU. Detta är ett av de slutgiltiga stegen i bildandet av EU-staten. EU saknar tre federala drag för att bli en fulländad förbundsstat: egen polis, egen militär och direkt beskattningsrätt. Men nu har första steget tagits till den gemensamma polisen. Det är en boll som har kommit i rullning som fordrar mer och mer beslut, så det är bara en kort tidsrymd tills vi är där. Men tyvärr är det också tidsperspektivet som gör att vi inte får ut budskapet ordentligt om vad som håller på att hända. För det här skall träda i kraft år 2000. Sedan kommer Amsterdamfördraget, där det finns en tidsperiod om att man på fem år kan reglera så att det blir total överstatlighet. Det här gör att folk i allmänhet inte kan känna och upptäcka vad som kommer att ske. Det är också en mycket krånglig avtalstext och tillämpningsföreskrifter som gör att det inte har blivit det fokus på frågorna som betydelsen egentligen kräver. Hur skall nu våra gränser bevakas? Jo, i stället för att öppet, schyst, kontrollera folk som passerar, blir det en hemlig kontrollapparat som kommer att byggas upp. Kontrollerna skall utföras i anslutning till gränsen. Man får alltså inte kontrollera själva gränsöverskridandet, utan det skall ske i anslutning till och inne i området, inne i länderna. De rivna gränserna och den vision som alla talar om - det här med fri rörlighet - är alltså egentligen ord som inte stämmer. Alice Åström nämnde Orwells bok 1984. Man återkommer hela tiden till det framtidsscenario som beskrivs där. En av förtryckets mekanismer i det samhället var det s.k. nyspråket. Slagorden i boken lyder: Krig är fred. Frihet är slaveri. Okunnighet är styrka. Orden blir till skuggbilder och skrattspeglar av sin egentliga innebörd. Och det är likadant med orden fri rörlighet. De betyder egentligen ökad kontroll och hemlig kontroll. De yttre gränserna byggs upp som en stor borg. Öststaterna har rivit sina gränser. Berlinmuren har fallit. Men nu gör vi här i Europa precis tvärtom. Vi bygger upp murar - och dessutom stora torn. Tornen representerar de fasta gränskontrollerna där människor måste passera med total kontroll av papper, visering, bagage och bilar. Det är en total genomgång. Muren representerar de mobila gränskontroller som skall ske. Polisen i respektive länder räcker inte till för att bevaka de yttre gränskontrollerna när det gäller mobila enheter, så de har fått ta hjälp av militären. Det är också ett genomgående drag man kan se. Det blir som att passera ett nålsöga där medborgare i tredje land eller utlänningar skiljs ut. Det är de som skall kontrolleras extra noga. Det finns en spärrlista för dessa medborgare. Det finns visumkrav, som nu har stärkts och utökats till 128 länder. Transportföretag får skyldighet att kontrollera att folk har papper med sig och att det är riktigt. Annars får de skyldighet att stå för kostnaden för att transportera tillbaka de här medborgarna. Dessutom är det så, och det är det värsta, att om flyktingarna har passerat ett säkert tredje land, skall de ovillkorligen skickas tillbaka till detta land. Följden blir att endast de som anländer till EU direkt via flyg eller båt från de länder som de har flytt från kan bli aktuella för asyl inom EU. Svenska flygplatser byggs om för 600 miljoner kronor för att man skall kunna skilja utlänningar från vanliga EU-medborgare. Kustbevakningen tvingas kontrollera 360 000 fartygsrörelser per år eftersom Sveriges yttre gräns är dess kuster, och de är väldigt långa. Då är alla fritidsbåtar inkluderade. Som ett brev på posten kommer då frågan: Hur skall vi klara denna enorma kontroll? Jo, vi får ta marinen, militären och deras chefer till hjälp. Annars går det ju inte. Det finns förslag om detta. Det är de buffertzoner som EU skapar utanför den här muren, de tredjelandsstater som omger EU, som får ta hand om flyktingarna. De får nu ekonomiskt stöd för att klara kontrollerna. EU kan på så sätt köpa sig fritt från obehaget att avvisa flyktingar. Orsaken till flykten blir underordnad vilken flyktväg de asylsökande har tagit. Det blir en järnring runt EU staten där så få som möjligt får komma in. De som avviker, de som har andra åsikter eller på annat sätt är farliga för den allmänna ordningen och säkerheten, skall registreras och övervakas. Det databaserade register som byggs upp för asylsökande är också en hjälp. Eurodac skall inrättas med fingeravtryck från asylsökande. Alla som är minst 14 år skall registreras där så att polisen i sina polisbilar kan ha en dator och direkt göra stickprovskontroller bland människor. Men hur skall polisen kunna urskilja de som är flyktingar, de som har fått permanent tillstånd att bo här och de som har adoptivbarn etc? Hur skall man kunna skilja ut dem, och hur skall man kunna utföra dessa kontroller i mobila polisbilar? Det dataregister som byggs upp är enormt. 30 000 datorer runt om i Europa är uppkopplade till det här SIS. 1994 hade 63 myndigheter med ansvar för olika polisfunktioner tillstånd att göra sökningar i SIS, och det har utökats otroligt. Tullen har fått tillstånd att bygga upp ett analysregister - det gäller förspaningsmetoder - och koppla det till polisens register. Det hemliga SIRENE är ju det som vi inte har sett vad det innebär. Det är bara en del som har läckt ut. Av de läckorna, från många säkra källor, ser vi att det är mycket integritetskränkande uppgifter som kan registreras. Med tanke på snabbheten på datorerna och samkörningen i alla dessa länder mellan dessa myndigheter, kan man fråga: Vad blir det för konsekvenser av detta? Det har vi inte sett helt. Det mest allvarliga i detta registersystem är ju underrättelsetjänsten. Det handlar om förspaningsregister och särskild kontroll av speciella människor som alltså inte är misstänkta för konkret brottslighet. Det kan ju innebära att både organisationstillhörighet och annan tillhörighet kan kontrolleras extra. Vi har nyss haft en diskussion här i Sverige om SÄPO:s register och vad de har inneburit för vissa människor. Men det är ju bara en liten droppe jämfört med den stora flod som väller över människorna. Rättsosäkerheten ökar. Den information som lagras enligt olika länders lagar skall gå att få ut i andra länder. Det är inte något som är lätt att hålla kontroll på. Det blir nu mer och mer så att det arbetssätt som SÄPO har haft fortplantas till den vanliga polisen. Det traditionella polisarbetet ändrar karaktär. Detta kan leda till en drastisk utvidgning av antalet personer som det är möjligt att övervaka. Vad är det då för hotbilder som finns för att man skall kunna motivera dessa inskränkningar? Jo, det är internationell organiserad brottslighet. Är det en anstormande öststatsmaffia? Eller är det den organiserade narkotikabrottsligheten som skall öka? Det finns inget som styrker dessa påståenden. Vilka fakta är det som ni som godkänner Schengenavtalet baserar dessa antaganden på? Hos Riksåklagaren finns ingenting noterat om denna ökning. Och polisen kan inte heller fastställa den. Sverige är inte ett vakuum som bara väntar på anstormningen, utan det finns ju redan en viss internationell kriminalitet. Sanningen är att de stora problemen är bedrägerier och korruption inom EU:s fria marknad och inom EU strukturen. Det är detta som enligt den riskgrupp, högnivågrupp, som arbetar är det stora hotet. Databrottsligheten har ökat, och även mutor och hot mot tjänstemän har ökat. Det är detta som är problemet. För detta krävs inte denna registrering, utan det är andra medel som behövs för det, nämligen skärpt kontroll inom EU-byråkratin. Man behöver även använda de lagar och tvångsmedel som i dag finns. Denna enorma registrering behövs inte. Jag och Miljöpartiet ser skapandet av en gemensam och centraliserad kontrollapparat som det stora hotet. Dessutom kommer det att ställas krav på att den egna straffrätten skall harmoniseras. Jag känner igen den samhällsstruktur som byggs upp med en stark regeringsmakt, en väldig byråkrati och en stark polismyndighet, där en avdelning sysslar endast med kontroll och registrering. Känner ni igen den samhällsstrukturen? Jag kan inte förstå att Socialdemokraterna, Moderaterna och de övriga borgerliga partierna gå hand i hand och bygga upp denna struktur på ett samhälle och vara så överens. Det betyder också att de paragrafer som finns är väldigt töjbara beroende på den politik som man vill föra. Det innebär en stor fara med sådana gummiparagrafer som kan tolkas på detta sätt. Avslutningsvis vill jag ställa samma frågor till er som Jesús Alcalá ställde i en artikel i Dagens Nyheter i tisdags. Vilket Europa är det som vi håller på att bygga? Vilket Sverige är det? Och vet riksdagen verkligen vad det är som vi tar ställning till i dag?

Fru talman! Kia Andreasson gjorde inledningsvis en beskrivning av hur vi tappar kontrollen över våra gränser och påpekade att detta kommer att resultera i ett ökat inflöde av narkotika. Vad Kia Andreasson underlåter att nämna är att vi faktiskt har rätt att kontrollera inflödet av illegala produkter, bl.a. narkotika. Detta är fastslaget redan i Romfördraget. Sedan kunde ju Kia Andreasson arbeta för att få den effektivisering som vi moderater har föreslagit i ökad samordning mellan tull och polis, så att den tillåtna kontrollen kan bli mer effektiv. Fru talman! När jag lyssnar på Kia Andreasson kan jag inte hjälpa att jag plötsligt ser en bild och tänker mig tillbaka i tiden. Vi har ju i Sverige haft stadsmurar. Även om de hade en fiskal funktion innebar de att vi hade goda möjligheter att enkelt kontrollera precis vem som befann sig i staden. Vad jag tänker på är hur det skulle vara om vi satt här i kammaren i dag och skulle ta ställning till ett förslag om att öppna stadsmurar. Jag har en mycket klar uppfattning om att med den argumentation som Kia Andreasson för här i dag skulle hon vid en sådan votering rösta mot ett öppnande av våra stadsmurar.

Fru talman! Ett av Sveriges förbehåll gällde narkotikan. Man var litet nervös för detta på grund av att gränserna öppnas på detta sätt. Vi vet att s.k. myrtrafik - människor som inhandlar narkotika för eget bruk som de sedan tar hem för att kanske dela ut till sina bekanta - kan innebära en stor fara. Det erkände t.o.m. regeringen. Men i avtalstexterna som gäller narkotika står det ingenting om narkotika för eget bruk, utan det talas endast om försäljning och export av handelsvaror då man tjänar pengar. Det är det som är det stora hotet. Det finns också ett mycket ålderdomligt synsätt på narkotikafrågan inom EU, eftersom man tror att narkotikan kommer in bara genom de yttre gränserna. Men inom EU tillverkas och sprids faktiskt narkotika, kanske än mer än någonsin tidigare. Det är därför som jag säger att det är ett ålderdomligt synsätt på narkotikafrågan. Dessutom vet Gun Hellsvik att det i vissa EU länder är helt tillåtet, inte enligt lag men enligt praxis, att bruka narkotika. Det är ingen som bryr sig om det. Det kommer inte att registreras. Och tullen kan i dag, i och med EU-inträdet, inte kontrollera människor utan att ha misstanke om att de har narkotika. Det skall väl helst vara fråga om registrerade människor för att man skall kunna ta dem. Det kommer inte att ske när det gäller narkotika för eget bruk. Det är ett stort problem. Och det kommer vi troligtvis tyvärr att se en ökning av. Det är gott om narkotika på marknaden i dag. Och att den kommer att öka är något som är alldeles sant.
Fru talman! Jag är också orolig för att narkotikan kommer att öka i Sverige. Men det hänger inte samman med våra möjligheter till kontroll, utan det hänger samman med den alltmer toleranta syn på narkotika som man kan stöta på i den svenska debatten. Kia Andreasson säger att vi kommer att få problem på grund av att kontrollen måste vara misstankebaserad. För det första kommer inte dessa problem att öka när konventionen träder i kraft. De problemen finns i så fall redan. För det andra borde Kia Andreasson vara väl medveten om att man i Sverige inte på årtionden har använt sig av de omtalade s.k. slumpmässiga kontrollerna, utan det har varit fråga om misstankebaserade kontroller. Det finns faktiskt stora möjligheter, om bara resurserna finns, att skapa sig redskapen för att lätt kunna visa misstanke, exempelvis genom att använda sig av narkotikahundar. Det kommer vi framöver att ha precis samma rätt att använda oss av som vi tidigare har haft. Man skall våga se problemen. Det skall även vi som är positiva till Schengensamarbetet göra. Men bara för att man är negativ skall man inte fördölja de möjligheter till kontroll som verkligen finns.
Fru talman! Det står i avtalet att total kontroll av personer som passerar gränserna successivt skall avskaffas. Och vi har ju sett hur det är när personer passerar mellan Schengenländerna. Det är som att passera mellan landskap i Sverige. Det förekommer inte någon kontroll av personer på det sättet att man skulle kunna hindra personer från att föra med sig narkotika för eget bruk. Det blir fråga om en helt annan sorts spaning, av de stora narkotikahajarna som säljer och distribuerar, men de andra kommer att passera, dvs. den myrtrafik som jag talade om. Det är ju detta som är inbyggt i systemet. Varor skall inte kunna kontrolleras och nu inte heller personer. Detta innebär ett avskaffande av kontrollen inom EU området. Det är ju det som är syftet med själva avtalet.

Fru talman! Vi kristdemokrater yrkar bifall till reservationerna 7, 8, 11 och 12. Man tappar nästan andan när man hör Kia Andreasson lägga ut texten här. Jag skall fatta mig ganska kort. Det är utomordentligt tillfredsställande att vi är så många som är överens om den viktiga frågan om en ökad integration i Europa, en öppning ut mot världen. Jag är fullständigt på det klara med att detta inte är en lätt process. Mycket arbete återstår innan vi kommit i land med den här uppgiften men det detta är ett viktigt steg på vägen. Det gäller att hålla isolationisterna ifrån sig. De är alltså, gudskelov, inte så många. Vi måste vara mogna att bygga upp en internationell rättsordning för att på sikt få välstånd för alla. När det gäller de kompensatoriska åtgärderna är det alldeles givet att vi måste ha datorer. Vi lever ju i en datoriserad värld. Det är bara att vara tacksam för det, för vi skulle inte klara oss utan datorer i dagens informationssamhälle. Detta skall naturligtvis hanteras i enlighet med lagarna och vara mycket strikt och korrekt. Vi skall ha resurser till tull och polis, och vi skall se till att vår humana flyktingpolitik inte på något vis kränks av de här gemensamhetssträvandena. När man hör Alice Åström från Vänsterpartiet och Kia Andreasson från Miljöpartiet kan man tro att vi håller på att ge oss i lag med ett gäng gangstrar ute i Europa. Den självtillräcklighet som vi på det viset ger uttryck för är egentligen fullkomligt häpnadsväckande. Det är väl snarare tvärtom så att kulturen sakta men säkert har sökt sig upp till de här arkaiska områdena med kyla och glest mellan människorna. Möjligen skall vi inta en något ödmjukare inställning när vi skall etablera och fördjupa vårt samarbete med kulturer utanför Sveriges gränser. Vi är nog inte de enda som står för vad som är rätt och riktigt i den här världen. Man noterar möjligen att den europeiska konventionen om mänskliga rättigheter under senare tid har friskat upp rättslivet ganska hyggligt här uppe. Jag tror inte att någon har lidit förfång av det skälet. Det är tvärtom så att de här strävandena med Schengen bärs upp av legitima syften. Detta får inte skymma debatten. Det är störande att vi har ofullkomligheter i form av avancerad brottslighet ute i världen. Jag vet inte om jag hörde rätt men jag tyckte att Kia Andreasson sade att vi inte behöver vara rädd för internationell brottslighet. I så fall är det väl som Gun Hellsvik säger, nämligen att det inte är någon idé att föra en debatt med människor som har en inställning till Europa som närmast är av fundamentalistisk art. Det är bara att konstatera att vi har olika uppfattning. Jag är, som sagt, glad över att jag tillhör en majoritet som vill satsa på en framtid för Sverige. Tack!
Fru talman! Jag bara väntade på det vanliga argument som jag alltid får höra: Ni är ju EU-motståndare, så det är väl därför. När vi i Sverige gick in i EU och hade hela den diskussionen sade alltid de som förespråkade EU att vi skulle gå med i EU för att kritiskt titta närmare på det och för att kunna påverka innehållet. Vi skulle inte stå utanför, för då skulle vi inte kunna påverka. Nu är det helt andra toner, som jag upp upplever EU förespråkarna. Allting med EU är positivt. Vi behöver inte kritiskt granska, utan det är bra som det är. Den tendensen tycker jag är oerhört störande och farlig. Jag vill därför inte höra det tidigare argumentet mera: Att vi fortfarande kritiskt granskar beror på att vi är för EU. Det är ett mycket dåligt argument. Tidigare har Rolf Åbjörnsson angripit mig för att vara för den organiserade brottsligheten eller för att vara för att släppa in eller vara positiv till denna. Det är helt fel, Rolf Åbjörnsson! Det vill jag en gång för alla slå fast. Däremot lutar jag mig mot de dokument som jag har fått mig tillsända via justitieutskottet och Justitiedepartementet. I den rapport från högnivågruppen mot organiserad brottslighet som vi har fått och som härrör från Dublinmötet i december 1996 står det så här: Utgångspunkten för rapporten. I rapporten konstateras att brottsligheten blir alltmer organiserad och gränsöverskridande och att den fria rörligheten inom EU för varor, kapital, tjänster och personer kan utnyttjas för detta ändamål. Dessutom skriver man om tekniska nyheter, datorer osv. Enligt rapporten har bedrägerier och korruption antagit enorma proportioner. I alla handlingar talas det om den organiserade brottsligheten. Vi måste alltså definiera vad vi talar om innan vi kan ta så stora ord i vår mun som Rolf Åbjörnsson gör.
Fru talman! Jag vet inte vad det är för stora ord som Kia Andreasson syftar på. Jag har inte för ett ögonblick sagt att vi inte skall vara kritiska till vad som händer ute i Europa. Jag sade att det är med stor möda som vi får ta oss an den här uppgiften. Färdriktningen är ju klar. Jag vidhåller att jag inte förstår det som sägs om den organiserade brottsligheten. Jag har själv erfarenheter av det, så jag behöver inte ta del av utredningar. Den organiserade brottsligheten finns där. Den blommar, och den kommer att bli etter värre. Den ökar nämligen för varje dag som går. Jag tror dock att det inte är meningsfullt att ha ett meningsutbyte om detta. Det här är ju nästan religion.
Fru talman! Jag skulle vara mycket tacksam om Rolf Åbjörnsson kunde definiera begreppet organiserad brottslighet. Därmed vet vi vad vi talar om och kan bemöta varandra på ett riktigt sätt. Vad är det alltså för organiserad brottslighet som Rolf Åbjörnsson har stött på i dagligt tal, och vad är det stora hotet just nu när varken poliser eller åklagare kan registrera någon större ökning av just den organiserade brottsligheten? Rolf Åbjörnsson, vad är det som är nytt och som jag inte känner till?
Fru talman! Jag tycker inte att vi skall ta upp kammarens tid med sådana detaljer. Senast diskuterade vi ökningen av alkohol, sprit, till Sverige under de senaste åren. Det har skett en ökning från 80 000 liter till 480 000 liter. Detta sker i utomordentligt organiserade former - med långtradare, med olika lastningsstationer, med administrativ personal etc. Det tar vägen från öststaterna via södra Europa och upp till Sverige. Det här är en typ av organiserad brottslighet. Jag ser organiserad brottslighet egentligen som en form av affärsverksamhet som rör väldigt stora ekonomiska värden. Detta sker i organiserade former i det etablerade samhället.
Fru talman! Jag kan instämma i väldigt mycket av det som Kia Andreasson tog upp. Själv skall jag ta upp en del andra frågor. Rolf Åbjörnsson sade att det är med stor möda som man tar sig an detta och att man fortfarande givetvis kritiskt granskar. Ser då inte Kristdemokraterna några problem med den här typen av konventioner, där det dessutom finns paragrafer som säger att man över huvud taget inte får ändra i konventionstexten utan att man får anta den eller förkasta den? Man pratar om parlamentets roll. Rolf Åbjörnsson liksom jag sitter i justitieutskottet där vi har mycket av lagstiftningsfrågorna. Men riksdagen och parlamentet lämnar fullständigt bort möjligheten att delta, kritiskt granska och utforma en lagstiftning utifrån de behov som finns. Rolf Åbjörnsson säger att Vänsterpartiet och Miljöpartiet inte är för samarbete och öppenhet, men det är Kristdemokraterna. Det vi just kritiserar är att det inte finns någon öppenhet i det här utan hemligstämplade dokument som vi inte ens får tillgång till när vi skall fatta beslut i frågan. Det vi i Vänsterpartiet och Miljöpartiet säger är att vi vill ha ett samarbete men ett samarbete där parlamenten har möjlighet att vara med, påverka och lagstifta utifrån varje lands behov och en öppenhet där man har en kontroll och parlamentarisk insyn och dessutom får de dokument som man skall besluta om. Det är öppenhet, inte att okritiskt anta allt och säga att det är bra för öppenheten. Vilken öppenhet, Rolf Åbjörnsson?

Fru talman! Det är olika strukturer i det internationella samarbetet om konventioner. När en konvention väl skall ratificeras kan man inte gå in på detaljer. Det ligger i sakens natur. Vi har varit med i den här processen innan konventionen kom till stånd. Det är väl inte alldeles korrekt beskrivning här. Vi har EU nämnden och en del möjligheter att ta del av det arbete som sker på Europanivå. Därmed inte sagt att inte den biten kan bli bättre via parlamentet i EU. Allting kan bli bättre. Jag håller med om att öppenheten i dag inte är fullständig ute i Europa, där man har en annan tradition. Det är också någonting som vi måste arbeta med. Vi motsätter oss inte på något vis att vi skall öka den biten. Därmed inte sagt att vi inte vet vad vi skall besluta om i dag.
Fru talman! Det är dåligt med öppenhet. Rolf Åbjörnsson erkänner att det problemet finns. Det vi gör i dag när vi fattar beslut om Schengen är att vi överlåter till en verkställande kommitté att fortsätta arbetet med att utveckla tillämpningsföreskrifterna i fullständig anonymitet och hemlighet där vi inte kommer att ha någon möjlighet. Vi godtar en fortsatt utveckling utan någon öppenhet. Vad gäller möjligheten att delta i arbetet har alla tillämpningsföreskrifter arbetats fram i fullständig anonymitet, utan insyn från parlamenten eller medierna. Det är ingen öppenhet. Det är en mycket farlig väg, säger vi i Vänsterpartiet, som vi på väg att ta och där vi i Sveriges riksdag överlåter mer och mer av beslutanderätten och möjligheterna att vara med och påverka besluten till regeringarnas representanter i de olika länderna. De får fatta de beslut som Sveriges riksdag är vald att fatta.
Fru talman! Jag är inte så säker på att det är en riktig beskrivning av beslutsprocessen. Jag anser att vi på olika vägar, bl.a. genom EU-nämnden och regeringen, har full insyn i vad som händer och sker och har fullständig möjlighet att påverka också framtida utveckling.

Fru talman! För mer än 40 år sedan genomfördes den nordiska passunionen. Våra erfarenheter av den är mycket goda. Den har gjort det enklare att resa mellan de nordiska länderna. En resa från ett nordiskt land till ett annat betraktas numera knappast som en utlandsresa. Personers fria rörlighet är en av fyra grundläggande friheterna i Europeiska unionen, ursprungligen fastslagen i Romfördraget. När riksdagen godkände fördraget om Sveriges anslutning till EU omfattade det också stadgandena om personers fria rörlighet. Folkomröstningen som föregick beslutet gällde alltså även den frågan. Schengenkonventionen, som riksdagen i dag skall ta ställning till, är det instrument som 13 av medlemsstaterna kommit överens om att använda för att genomföra personers fria rörlighet. Tyvärr måste det konstateras att den fria rörligheten för varor, tjänster och kapital gått mycket snabbare att genomföra. Därför känns det angeläget att inte onödigtvis försena Genom detta riksdagsbeslut sammanlänkas den nordiska passunionen med Schengenkonventionen, vilket är ett stort och viktigt steg mot ett öppet Europa.
Jag måste be att återigen få tala om att de som inte uppträder enligt de regler som gäller här visas ut. Riksdagens plenisal är till för en diskussion och en debatt mellan riksdagens ledamöter, ingenting annat.
Fru talman! Självfallet finns risker med slopade gränskontroller. Därför måste den nya yttre Schengengränsen kontrolleras, liksom den yttre nordiska gränsen kontrolleras. Om Sverige inte ansluter sig till Schengenkonventionen måste kontrollen inom ramen för den nordiska passunionen givetvis fortsätta, bl.a. med hjälp av u-boken som innehåller förteckningar över i Sverige icke önskvärda personer, exempelvis från Sverige tidigare utvisade. Debatten om Schengen tycks ibland handla mer om vad konventionen inte innehåller än vad den faktiskt innehåller. Av dem som av ett eller annat skäl är emot Sveriges medlemskap i EU används Schengen som ytterligare ett argument för den ståndpunkt som avvisades i folkomröstningen. Det är synd att man inte har större intresse av den fria rörligheten. Av propositionen och utskottets betänkande framgår vad Jag skall emellertid ändå ta kammarens tid i anspråk för att litet mer ingående redogöra för huvuddragen. Grundläggande är alltså att de inre gränserna får passeras utan att någon personkontroll genomförs. Det framgår av artikel 2. I artiklarna 3-8 regleras passerandet av Schengens yttre gränser, vilket får ske enbart vid gränsövergångsställen. Viseringar behandlas i artiklarna 9-18. Det innebär gemensamma regler. För Sveriges del ökar antalet länder där visum krävs för inresa. Vissa möjligheter finns för ett enskilt land att bevilja visum som gäller endast det egna landet. De villkor som gäller rörelsefriheten för utlänningar som rest in från tredje land på gällande viseringar m.m. regleras i artiklarna 19-24. 27. Jag återkommer till den frågan i samband med reservationerna. I artiklarna 28-38 behandlas frågan om asylansökningar. De gäller inte längre eftersom Dublinkonventionen trätt i kraft den 1 september 1997. Polisiärt samarbete, utöver det som ligger inom ramen för SIS, Schengen Information System, regleras i artiklarna 39-47. Där stadgas att staterna skall låta polismyndigheterna bistå varandra inom ramen för staternas lagstiftning och den behörighet som kan finnas. Syftet är att förhindra och upptäcka brottsliga handlingar. Utöver regler för detta samarbete behandlas två frågor som är av särskilt intresse, nämligen fortsatt övervakning och fortsatt förföljande. Fortsatt övervakning innebär att polisen i en Schengenstat, som ett led i en pågående polisundersökning skuggar en person som är misstänkt för ett brott, får fortsätta att göra det när denna person ger sig in på en annan Schengenstats territorium. I konventionen regleras under vilka förutsättningar de polismän som utför övervakningen får fortsätta in på den andra statens område. I huvudsak går reglerna ut på att samtycke skall begäras i förväg. All övervakning på en annan stats område skall ske med iakttagande av den statens lagar och de övriga villkor som staten i fråga har ställt upp. De övervakande polismännen får inte gripa eller omhänderta den övervakade på den mottagande statens territorium. Fortsatt förföljande, som kan anses vara en mer ingripande åtgärd än fortsatt övervakning, innebär att en Schengenstats polismän får fortsätta att förfölja en flyende gärningsman över landgränsen in till en grannstat som är ansluten till Schengen. Det huvudsakliga syftet skall vara att säkerställa ett utlämningsförfarande. Fortsatt förföljande förutsätter att den flyende tagits på bar gärning för vissa brott eller för medhjälp, eller att han flytt från häkte eller fängelse. Även när det gäller fortsatt förföljande är huvudregeln att samtycke skall inhämtas i förväg. Den polisman eller de polismän som under fortsatt övervakning eller fortsatt förföljande befinner sig på en annan stats territorium likställs med denna stats tjänstemän om de begår brott eller utsätts för brott. Till reglerna om polissamarbetet hör också hotellkontroll, vilken innebär att alla utlänningar - även EU-medborgare - som bor på hotell, pensionat eller campingplats skall fylla i ett registerkort och styrka sin identitet. I artikel 54 åtar sig Schengenstaterna att inte straffa någon två gånger för samma brott, en grundläggande regel i strafflagstiftningen. 66 och överförande från ett land till ett annat av straffverkställighet regleras i de följande artiklarna 70-76. Medlemsstaterna har bildat en ständig kommitté för att undersöka gemensamma problem i samband med bekämpandet av kriminalitet inom narkotikaområdet.

Artiklarna 77-91 handlar om skjutvapen, men här gäller numera ett EG-direktiv som genomfördes i Schengens informationssystem, som oftast är det som diskuteras, regleras i artiklarna 92-119. Detta är ett datasystem som består av en nationell enhet i varje stat och en gemensam stödfunktion. Varje nationell enhet innehåller uppgifter som är identiska med uppgifterna i de övriga ländernas nationella enheter. Uppgifterna får endast avse personer, fordon och föremål. När det gäller personer får uppgifterna bara avse identitetsuppgifter.

Reglerna i konventionen innebär alltså att det är förbjudet att registrera andra uppgifter, exempelvis uppgifter om politiska åsikter eller sexuell läggning. Uppgifter får bara föras in i SIS för vissa bestämda ändamål. Dessa är förvarstagande för utlämning, införande på spärrlista, omhändertagande av personer, uppgift om uppehållsort eller hemvist, hemlig övervakning eller särskild kontroll samt efterlysning av fordon eller andra föremål. I artiklarna 120-125 regleras transport av och rörlighet för varor. Dessa artiklar gäller inte längre. De inre marknadsreglerna har tagit över dem. 126-130. Skyddsnivån skall minst motsvara den som följer av principerna i Europarådets konvention av den 28 januari 1981 om skydd för enskilda vid automatisk databehandling. Rätten för den enskilde att ta del av registrerade uppgifter regleras i respektive lands nationella lagstiftning. Tillsynsmyndighet i Sverige är Datainspektionen. den har varje avtalspart en ledamot som skall vara den minister som ansvarar för konventionens genomförande. Besluten i kommittén skall vara enhälliga. Det innebär att varje land kan sägas ha vetorätt. Fru talman! Jag vill med detta yrka bifall till hemställan i justitieutskottets betänkande nr 15. Samtidigt yrkar jag avslag på samtliga reservationer med följande motiveringar. Reservation 1: De kompensatoriska åtgärderna ligger väl i linje med vad olika partier önskat i samband med Sveriges förpliktelser enligt anslutningsfördraget. Det förslag som riksdagen nu tar ställning till är ett mellanstatligt samarbete, alltså inte ett överstatligt samarbete. Asyl och flyktingpolitiken omfattas numera inte av Schengenavtalet. Den nordiska passunionen hotas inte av detta avtal. Danmark och Norge har redan beslutat om anslutning till Schengenavtalet. Island och Finland kommer att göra det inom kort. Reservation 2: Det finns inte anledning att avvakta med tillträdet till Schengenkonventionen. Tvärtom är det angeläget att Sverige snarast möjligt omfattas av den. Om tillträdet görs beroende av att Amsterdamfördraget träder i kraft, alltså inte bara godkänts i Sverige, kan inte tidsaspekten när det gäller tillträdet överblickas. Danmark har, som jag tidigare sagt, redan beslutat att ansluta sig till Schengenavtalet. Reservation 3: Enligt regeringsformen är det regeringen som ingår överenskommelser med främmande stater. En sådan överenskommelse skall godkännas av riksdagen om den förutsätter lagändring eller annars rör ett ämne där riksdagen skall besluta. Regeringen kan alltså inte medverka i ett beslut av Verkställande kommittén, som kräver riksdagens godkännande, utan att göra förbehåll för detta godkännande. Vad gäller kravet på internationell och parlamentarisk kontroll anser utskottet att den nu gällande ordningen väl tillgodoser rimliga anspråk på parlamentariskt inflytande. Ett framtida ikraftträdande av Amsterdamfördraget kan därtill antas bidra till ökad kontroll genom att både Europaparlamentet och EG-domstolen får möjlighet att påverka Schengenavtalet. Reservation 4: SIRENE-kontoren är den nationella enhet som sköter registreringen i SIS enligt de regler som gäller i konventionen. Genom EU nämnden har stora delar av handboken offentliggjorts. Alice Åström, om de har läst innehållet i de tio pärmar som står på en bokhylla på EU-nämndens kansli och som utgör stora delar av den nästan sägenomspunna SIRENE-handboken och de handlingar som har betraktats som hemligstämplade. Reservation 5: Förutsättningarna för registrering är angivna i konventionen, vilket jag tidigare ingående redogjort för. Reservationerna 6 och 7: Utskottet delar motionärens uppfattning om vikten av att dataskyddet fungerar och att de regler som finns för registrering och användning av uppgifterna tillämpas på ett alltigenom korrekt sätt. Den gemensamma tillsynsmyndighetens granskning i stort visar att reglerna i konventionen fungerar. Den kritik som riktas mot hanteringen av data är värd att tas på allvar, och utskottet utgår från att de uppdagade bristerna rättas till. Det arbete som inletts ger stöd för den uppfattningen. Utskottet räknar med att regeringen följer arbetet och vidtar de åtgärder som är påkallade. Datainspektionen har skyldighet att utöva tillsyn över det nationella registret. Inspektionen deltar dessutom i det gemensamma tillsynsarbetet. Reservationerna 8 och 9: I socialförsäkringsutskottets yttrande över Schengenavtalet hänvisar utskottet till att det tidigare ansett att viseringskrav endast i mycket liten utsträckning torde hindra människor från att söka skydd, men att det kan vara ett hinder för den eller dem som vill söka skydd just i Sverige. Utskottet framhöll emellertid också att det inte finns någon rätt för en asylsökande att själv välja asylland. Socialförsäkringsutskottet anför vidare att en anslutning till Schengensamarbetet och dess arbete med att harmonisera viseringskraven bör anses stå i god överensstämmelse med de riktlinjer för migrationspolitiken som riksdagen tidigare antagit. reservation 11 av Vänsterpartiet, Miljöpartiet och kd krävs det motsatta, alltså garantier för att Sverige inte behöver införa sådana sanktioner. Under förhandlingarna har de nuvarande svenska bestämmelserna noga övervägts innan de presenterats. Någon kritik riktades i det fallet inte mot de svenska bestämmelserna. Utskottet delar regeringens bedömning att reglerna får anses uppfylla Schengenkonventionens krav. Det hindrar inte att det kan finnas anledning att återkomma till frågan i ett senare skede, när erfarenhet vunnits av de nuvarande bestämmelserna. Reservation 12: Resursfrågorna har givetvis mycket stor betydelse och är viktiga i förhållande till Schengenkonventionens krav och Sveriges egna ambitioner på dessa områden. Avgörande för detta är att det går att åstadkomma en effektiv samverkan mellan berörda myndigheter, alltså polisen, som har det primära ansvaret för att utföra personkontrollen vid de yttre gränserna, tullen och kustbevakningen. Även Invandrarverket bör spela en aktivare roll i detta arbete. I utredningen En gräns - en myndighet behandlas effekterna av EU-medlemskapet för tullens räkning. Utredningen gör bedömningen att tullens problem inte i första hand är brist på resurser och att såväl resurser som arbetsuppgifter kan omfördelas så att en samlad större samhällsnytta uppnås. Polisen har under innevarande år fått ökade resurser, och i vårpropositionen föreslås anslagen öka även de närmaste tre åren. Reservation 13: Någon anledning för Sverige att verka för en harmonisering av straffrätten finns inte. Utskottet har tidigare gjort uttalanden med den innebörden. Justitieministern har i ett frågesvar sagt att Sverige inte kommer att verka för en harmonisering av straffrätten utöver vad framför allt gränsöverskridande brottslighet kan komma att föranleda. Reservation 14: Utifrån utskottets positiva grundinställning till de syften som bär upp Schengenavtalet är det operativa polissamarbetet en betydelsefull del. Konventionen innehåller bestämmelser om såväl straffrättsligt som skadeståndsrättsligt ansvar i samband med Schengenkonventionens möjligheter till operationer i andra stater. Utskottet gör också ett tillkännagivande som gäller den mängd narkotikaklassad medicin som får medföras vid inresa i ett annat medlemsland. Den verkställande kommitténs beslut innebär att den mängd som får medföras får omfatta högst 30 dagars behandling. Utskottets ståndpunkt innebär att regeringen skall verka för en snabb ändring av det beslutet, så att fem dagar gäller. Kvantiteten medicin får alltså räcka i högst fem dagar. Det överensstämmer med nuvarande svenska bestämmelser. Fru talman! Jag yrkar alltså bifall till utskottets hemställan i betänkandet och avslag på reservationerna.
Fru talman! Göran Magnusson stod i talarstolen och lämnade en fullständig redovisning av vad som får registreras i SIS. Det var ganska onödigt, eftersom det stod i betänkandet. Vad som får registreras officiellt har vi ju sett. Men det intressanta som vi borde men inte får diskutera är att avtalet innehåller så mycket hemligt material. Göran Magnusson sade att stora delar av Sirenehandboken är offentliggjord. Men jag har inte fått utdrag från det materialet i utskottet. Det har i sådana fall gått min näsa förbi totalt, men jag har bestämt för mig att vi aldrig haft något sådant material att ta ställning till. Det är detta som vi behöver uppmärksamma - allt det hemliga material som finns i avtalet är upprörande! Göran Magnusson frågade mig om jag har läst de tio pärmarna. Nej, det har jag inte. När jag hade tid och av utskottet begärde att få läsa materialet så fick jag nej. Presidiet i utskottet sade: Nej, det får du inte. Det får er representant i EU-nämnden göra. Jag har alltså inte kunnat läsa detta enligt min tidtabell. Det är mycket märkvärdigt att riksdagsledamöter i Sveriges parlament inte får ta del av detta hemligstämplade material. Hur skall vi kunna veta vad vi beslutar om och hur polisen kommer att agera, när så mycket material är hemligt? Det tycker jag att Göran Magnusson skall utreda.
Fru talman! Också jag kan tycka att det kanske egentligen var onödigt att uppta kammarens tid med en redogörelse för vad detta beslut faktiskt gäller, nämligen innehållet i Schengenkonventionen. Både Alice Åström och Kia Andreasson har ju i sina anföranden gjort sitt bästa för att inte diskutera den saken. De har i stället försökt diskutera helt andra, påstådda saker. Jag skall inte närmare gå in på var de har fått dem ifrån. Kia Andreasson begärde handlingar från utskottet innan vi hade detta ärende till handläggning i utskottet. I EU-nämnden begärde Vänsterpartiets representant handlingarna på bordet, och så småningom kom de också dit och offentliggjordes i betydande utsträckning. När jag nu hör Kia Andreasson helt frankt säga att hon inte ens varit på EU-nämndens kansli och läst de handlingar som där är offentliga, kan jag inte värja mig mot tanken på att det inte är läsandet av handlingarna som är det väsentliga för Kia Andreasson - och dessvärre inte heller för Alice Åström, tror jag - utan att det är det hemliga med handlingarna som är det väsentliga i debatten. Om det nu vore så oerhört angeläget för Kia Andreasson att få ta del av alla dessa detaljföreskrifter, som ju inte går utöver vad konventionen tillåter, skulle det ha varit klädsamt om hon i dag i kammaren kunnat säga att hon läst det material som finns tillgängligt och är offentligt nere på EU-nämndens kansli. Men det har man inte bekvämat sig att göra. Man fortsätter i stället att liksom sina partiledare i Dagens Nyheter i dag påstå att det mesta är hemligt, att man inte kan besluta om det som står i kammarens papper utan att det är annat som gäller. Jag tycker att detta är en oacceptabel debatteknik. Det vore bättre om vi kunde diskutera innehållet i förslagen till dagens beslut.
Fru talman! Hur skall vi kunna diskutera hemligt material? Göran Magnusson vet själv hur överhopade av arbete vi är med alla propositioner som kommit in. När jag hade tid och kunde sätta mig in i ärendet, vilket var i god tid innan vi skulle fatta beslut, fick jag inte lov att ta del av handlingarna. Och om jag nu hade läst dem på den här korta tiden hade jag inte kunnat diskutera dem. Det är det frågan om öppenheten gäller. Att vi här i parlamentet inte öppet kan diskutera handlingar kring ett viktigt beslut inför framtiden är det väsentliga. Miljöpartiet och Vänsterpartiet har ju också en reservation där vi begär att Sirenehandboken skall offentliggöras. Det är absolut nödvändigt. Sirenekontoret skall vara öppet dygnet runt. I och med avtalet kommer krav att ställas på att man även skall kunna utbyta andra uppgifter än dem som Göran Magnusson redogjorde för. Vi har ju också en proposition som behandlar en ny polisregisterlag, som gäller precis dessa uppgifter. Jag kallar dem mjuka uppgifter, eftersom de är mycket mer långtgående. Detta kommer vi säkerligen att införa i vår lag med moderaternas och socialdemokraternas samstämmighet när det gäller register. Det hela kommer att kunna passera de stora datacentralerna dygnet runt. Sirenekontoret skall ju också vara öppet dygnet runt, så att man inom en viss tidsrymd kan mata in de uppgifter som begärs. Det är denna problematik som vi behöver prata om mycket mer än de yttre data som Göran Magnusson står och berättar om.
Fru talman! Jag ber om ursäkt för att jag replikerade även på Alice Åström om det hon ännu inte hade sagt. Kia Andreasson pratade om de handlingar som nu är offentliga nere på EU-nämndens kansli. De står ju på en hylla inne på kansliet, och jag var och tittade på dem i går. Jag skall erkänna att inte heller jag har läst dem - jag skall alltså inte förhäva mig på något sätt. Men Kia Andreasson, som har visat ett sådant oerhört intresse för alla dessa handlingar har alltså inte ens försökt att gå ned och sätta sig in i det hela. Hon talar om det som något hemligt, farligt och ytterst märkligt. Jag tycker inte att det skapar någon riktig grund för förtroendet för Kia Andreassons uttalanden i denna fråga över huvud taget. Det hela verkar vara baserat mer på tro och mindre på läsning. Litet polemiskt kan man säga att när man hör Kia Andreasson lägga ut texten om Schengenkonventionen och betänkandet i dag undrar man om vi ens har haft samma proposition att titta och läsa i. Om man läser vad som står i den kommer man nämligen till andra slutsatser. Debatten om polisregistret får vi väl spara till ett senare tillfälle. Jag konstaterar bara att polisregisterlagen och förutsättningarna för ett polisregister handlar om de svenska behoven av registrering för att kunna bekämpa brottsligheten. Den debatten får vi alltså ta senare.
Fru talman! Nu får Göran Magnusson en chans att ta en replik på mig. Fru talman! Det här är en debatteknik som försöker förlöjliga de anföranden vi har hållit. Jag vet inte vad Göran Magnusson menade med vad som var påstått i mitt anförande, och som inte existerar i konventionen. Jag hoppas att Göran Magnusson väldigt noga läser igenom snabbprotokollet. Han kommer att se att jag hela tiden höll mig till vad vi skulle diskutera, vad som finns i konventionen och hur den har växt fram. Fru talman! Jag tycker att Göran Magnusson förlöjligar att det är just hemligstämpeln, och inte tillgången till material, som skulle vara det viktiga. Det är inte bara Vänsterpartiet och Miljöpartiet som i detta har sett en oerhörd brist i själva Schengenkonventionen. Även många remissinstanser påpekar svårigheten med att över huvud taget sätta sig in i vad konventionen egentligen kommer att innebära. Det talas om bristen i den svenska lagstiftningen. Uppenbarligen har den socialdemokratiska regeringen så oerhört bråttom att få igenom konventionen att man går mot den praxis som brukar råda med att vi i samband med konventionen också får de lagändringar som konventionen kräver i den svenska lagstiftningen. I dag får vi göra detta mer eller mindre efter regeringens egna beskrivningar av hur man tolkar det hela. Fru talman! Jag skall tala om tillgången till papper och dokument. Den enda stora fördelen med att materialet har varit hemligstämplat är väl att det också har funnits så oerhört många kritiker. Därför har det också varit möjligt att på andra håll ta del av det hemligstämplade materialet utöver det som är en offentlig handling i EU-nämnden. Där är det mesta av en mycket teknisk natur, vilket jag också mycket noga påpekade i mitt anförande. De viktiga bitarna är fortfarande hemligstämplade. Fru talman! Jag har några frågor till Göran Magnusson som jag får ta i nästa replik.
Fru talman! Jag minns inte om Alice Åström i sitt anförande talade om det Orwellska samhället som en konsekvens av Schengenkonventionen. I varje fall skriver hennes partiledare i dag i Dagens Nyheter att det Orwellska samhället kommer som en följd av det svenska tillträdet till denna konvention. Frågan är då om Alice Åström står bakom sin partiledare. Leder detta till det Orwellska samhället? Det kan vara en fråga att få svar på, även om jag inte tycker att den hör hemma här. Men det är inte jag som har fört in den här tankegången i debatten. De handlingar som finns på EU-nämnden har funnits offentliga där under ganska lång tid. De har inte offentliggjorts under den senaste veckan eller de senaste månaderna, utan under en ganska lång tid. Jag minns inte riktigt när offentligheten inträdde. Om man gör ett så väldigt stort nummer av detta hemlighetsmakeri borde man ändå här i kammaren när man kritiserar det hemliga kunna säga att man har tittat på det. Det hela är inte märkvärdigare än vad Alice Åström sade i sitt anförande. Det handlar om tekniska beskrivningar av hur man skall förfara i en rad olika situationer som en följd av bestämmelserna i konventionen. Jag tycker att det är angeläget att säga, även om det inte borde behöva sägas, att Verkställande kommittén med tillämpningsföreskrifter och annat inte kan gå utöver det som konventionen tillåter utan att ändra konventionen - och det är dessvärre en ganska komplicerad procedur. Jag tycker att det finns anledning att peka på att det är konventionstexten som är ramen för vad Verkställande kommittén faktiskt kan besluta. Dessutom förutsätter detta enhällighet. Alla medlemmar måste ansluta sig.
Fru talman! Vi kan säkert diskutera hemligstämplandet fram och tillbaka. Jag sade i mitt anförande att detta är av teknisk natur. Jag beskrev också vilka möjligheter vi har att ta del av det hela. Jag sade att man via EU-nämnden har kunnat få möjlighet att ta del av det. Det som jag kritiserar är ofullständigheten i själva remissinstanserna, möjligheten för människor att kunna sätta sig in i de här frågorna och bristen på konsekvenser i den svenska lagstiftningen, som vi ännu inte vet något om. Fru talman! Vi kommer väl kanske inte så långt i den debatten. Däremot har jag en fråga till Göran Magnusson när det gäller den nordiska passfriheten, som Göran Magnusson inledde sitt anförande med att tala om. Han talade om vikten av den, hur bra den har varit och om vidareutvecklandet. Ser man inte från socialdemokratiskt håll någon oro för det samarbetsavtal som finns nu? Där är förutsättningen att om Norge eller Island inte godkänner något av de beslut - de skall ju godkänna alla beslut, och det skall protokollföras - som Verkställande kommittén fattar och där de inte har beslutsrätt så kommer deras samarbetsavtal att sägas upp inom ett halvår. Jag vet att man har sagt att detta är osannolikt, men visst finns risken. Även andra nordiska ministrar har påpekat att detta inte är någon garanti för att den nordiska passfriheten kommer att finnas kvar. Hur ser Socialdemokraterna på detta? Dessutom vill jag lyfta upp frågan om på vilka grunder man får registrera. Göran Magnusson talar noga om vad man får registrera. Men på vilken misstankegrad får man registrera i SIS-registret? Det nämnde han inte i anförandet.
Fru talman! Det finns naturligtvis stor anledning att se med oro på om det skulle vara så att den nordiska passunionen äventyras. En av två förutsättningar för den svenska medlemskapsansökan och tillträdet till Schengenkonventionen var just den nordiska passunionens bevarande plus de kompensatoriska åtgärderna. När det gäller den nordiska passunionen finns det som man i dag kan bedöma situationen inte anledning att känna oro. Danmark och Norge har beslutat, och Island och Finland är på väg att besluta. Vägen är alltså lagd. Det är bara att åka på den. Så kan man i dag uppfatta situationen. Sedan kan man ju aldrig i något sammanhang vara säker på att saker och ting går precis den väg som man har tänkt sig. Men med den kunskap som jag har om detta känner jag inte någon oro. Fru talman! Eftersom vi håller på med den nordiska passunionen vill jag gärna fråga Alice Åström varför den är så bra, när det inte är bra med en passunion som sträcker sig över ett större område som omfattar ännu fler människor. Hur ser Alice Åström på det tiotal länder som nu ivrigt klappar på EU:s port för att få komma med? Varnar hon sina partivänner i de länderna för EU? Eller tycker hon att de skall gå med i EU så att de också kommer in inom ramen för Schengenkonventionen och den fria rörligheten för personer?

Fru talman! Vi är några centerpartister som tar avstånd från Schengensamarbetet, och vi står bakom en motion om avslag på propositionen. Alla dessa tusen sidor lagtext, all denna övervakning och poliskontroll inne i landet, alla dessa fortfarande hemliga uppgifter, detta hot mot den nordiska passfriheten och mot flyktingars rätt att få sin sak prövad - allt detta skulle ha tillkommit för att den goda idén att människor skall kunna röra sig fritt i Europa skall förverkligas. Men kära nån! Finns det någon här som känner sig hindrad att röra sig fritt i Europa? Finns det någon enda av er som känner sig hindrad att röra sig fritt i Europa? Att bära med sig ett pass och visa upp det vid flygplatsen eller båten är väl ingen belastning eller inskränkning av rörelsefriheten. Vid flyget köar man mycket längre för incheckningen än passkontrollen och flyget kommer säkert att behålla säkerhetskontrollen och kontrollera att passagerarna inte bär med sig vapen. Dessutom måste man i stället för pass bära med sig särskilt godkända ID-handlingar om man tänker bo på hotell eller campingplats i ett EU-land och fylla i registreringshandlingar. Nej, det måste rimligen vara ett helt annat syfte med Schengensamarbetet än personers fria rörlighet. Den har vi redan. Det måste vara något man undviker att betona som orsak till Schengensamarbetet. På s. 15 i betänkandet säger justitieutskottet att EU på sikt skall bli ett område utan inre gränser. Det är, vad jag förstår, ett annat sätt att säga att EU skall bli en stat. I riksdagen finns det inte ett enda parti som helhjärtat ställer upp för att Sverige skall ingå i en federation, en EU-stat. Likväl är det ditåt vi vandrar steg för steg. När vi nyligen här i kammaren behandlade personuppgiftslagen talade Inger René om korven som man skär den ena skivan av efter den andra tills man står där med bara snöret kvar. Den liknelsen är utmärkt när det gäller att beskriva hur Sveriges oberoende successivt urholkas. När gränserna mellan länderna suddas ut och den yttre gränsen förstärks är detta ett viktigt steg mot EU-staten. Man kan ju inte ha gränser inom ett land. Där har vi egentligen orsaken till Schengensamarbetet. Det är riktigt att vi förr i världen hade murar runt städerna. Vi hade avstånd mellan våra län och våra landskap, som Gun Hellsvik har tagit upp. Vi bildade så småningom ett land och ett språkområde. Vi bildade ett land där vi förstod varandra, där vi byggde upp en demokrati. Nu river vi gränser till andra språkområden, till andra större folkgrupper, som självfallet kommer att dominera oss när vi bildar en enda stat. Så till de konkreta förändringarna i och med Schengensamarbetet. Polistidningen har talat om en del: slagningar i det gemensamma datasystemet SIS för kontroll av utländska medborgare och bilar, ökad hotellkontroll och fler poliskontroller i landet i stället för vid gränsen. Det blir alltså nya uppgifter för polisen. Vidare måste vi bygga om alla våra flygplatser och hamnar som tar in resande från "icke Schengenländer". I Polistidningen, nr 3, april 1998, skriver man: Som tur är slipper polisväsendet stå för flygplats och hamnnotan. Det blir ändå runt hundra polismiljoner för datasystemet, verksamhetsförändringar och utbildning av både poliser och administrativ personal. Schengensamarbetet innebär att beväpnade poliser från - för att vara litet provocerande - t.ex. Tyskland får förfölja en flyende in i vårt land och gripa honom här. Justitieutskottet skriver på s. 11 att den utländska polisen i detta sammanhang får stanna här utan begränsning i tid och rum. Den yttre gränsen kring "Schengenland" skall förstärkas och Sverige blir skyldigt att bevaka hela sjögränsen - otroligt! - samt flygplatser och färjeterminaler där icke-EU-medborgare kan tänkas försöka komma in. Vi måste upprätta särskilda gränsövergångsställen och hålla rörliga patruller till lands och sjöss. Alla dessa nya regler och utgifter påstår man behövs för att vi skall slippa passkontroll vid gränsen! Det är inte trovärdigt. Nej, EU bygger en fästning som skall stänga ute resten av världen, särskilt fattiga och förföljda människor som befaras invadera vår rika region. Jag var delegat vid Kyrkornas världsråds möte i Nairobi 1974 och fick påtagliga bevis för hur skillnader mellan fattiga och rika skapar otrygghet för alla. De fattiga levde i en ofattbar slum och under fruktansvärda förhållanden. De rika satt bakom låsta dörrar, hade galler för fönstren och taggtrådsmurar runt tomten, som var bevakad av beväpnade vakter. Att gå ut efter mörkrets inbrott kl. 18 var livsfarligt. Detta är ett sätt att förhålla sig till världens orättvisor. Men det finns ett annat sätt som Sverige tillämpade under några decennier efter andra världskriget, faktiskt fram till mitten av 80-talet, då Olof Palme mördades. Det var ett litet välmående land som sökte vägar till en mer rimlig ekonomisk världsordning där de rika gör rätt för sig och slutar leva efter gamla koloniala mönster där centrum lever gott på periferins bekostnad. Sverige stod på världens majoritets, på de fattigas sida i internationella sammanhang, ofta dessvärre i motsättning till gamla och nya kolonialmakter i och utanför Europa. Vi försökte vara med och bygga en värld där människor kan försörja sig och inte behöver fly undan kaos och katastrofer som orsakas av vapenindustrins produkter och galna krigsherrar. I Norden byggde vi en modell av samarbete mellan självständiga stater som inte drömde om att styra varandra, men som anpassade sig till varandra när det gynnade alla parter utan att tvinga varandra till någonting. Det fungerar bra. EU var tänkt som ett fredsprojekt. Nu ser vi att EU-modellen inte fungerar för fredliga förhållanden, förtroendefulla förhållanden till andra länder på jorden. Många börjar också tvivla på att EU-modellen fungerar för ett gott förhållande mellan Europas folk. Missmod och misstänksamhet sprider sig. Övervakning, fusk, kontroll och böter. Efter det här ärendet kommer riksdagen att behandla narkotikafrågan. Skulle vi rösta ja för Schengensamarbetet kan vi inte hindra att Europas mest narkotikaliberala länder får full tillgång till vårt land. Fru talman! Diskussionen om Schengensamarbetet har först på senare tid tagit fart. Jag önskar att vi nu kunde besluta om återremittering till utskottet för eftertanke. Men eftersom jag inser att det inte finns någon möjlighet att få igenom det avser jag från att yrka på det. Fru talman! Jag kommer att rösta på reservation 1 övrigt kommer jag att avstå från att rösta.
Jag har tidigare sagt till om att opinionsyttringar från åhörarläktaren inte är tillåtna. Om ni inte följer reglerna måste vi till slut visa ut allihop.
Fru talman! Jag har med intresse lyssnat på Birgitta Hambraeus. Hon går tillbaka och pekar på våra gamla självständiga landskap. Det var först med Erikssons allmänna stadslag som vi fick om icke en så endast två rikstäckande lagar. Först 1734 fick vi en enda lag för hela Sverige. Jag ser detta som en om än långsam så dock mycket viktig utveckling. Jag som skåning har ju blivit inkorporerad med Sverige och upplever inte att detta skulle vara något större problem. Men det verkar som Birgitta Hambraeus tycker att nu har vi nått så långt som vi behöver när det gäller fördjupad gemenskap. Jag för min del är övertygad om att vi måste fördjupa gemenskapen vidare och vidare. Det är en förutsättning för fred. Den fördjupade gemenskapen bygger bl.a. på att vi skapar gemensamma regler. Det har vi sett historiskt. Det är det vi sysslar med i dag. För mig är detta en del av min vision av den fördjupade gemenskapen, vilken är en förutsättning för fred. Av Birgitta Hambraeus uppfattas tydligen detta som ett negativt tvång.
Fru talman! Jag är verkligen för en fördjupad gemenskap, Gun Hellsvik. Jag tycker att den nordiska modellen för fördjupad gemenskap fungerar bra. Inget land försöker styra något annat land. Vi är överens om att det var för små enheter i Sverige förr i världen. Så småningom bildade vi ett land, Sverige. Det är, tycker jag, en ganska lagom storlek på ett land som skulle kunna ha möjlighet att på ett demokratiskt sätt styra sig själv. Människor kan lära känna varandra, man kan se om man har förtroende för personer eller inte så att man vet om man vill ha dem som förtroendevalda. Man kan i ett gemensamt politiskt rum diskutera de frågor man skall ta ställning till. Det finns något som heter lagom. Ett träd växer tills det blir lagom stort. Det växer inte till himlen. Menar Gun Hellsvik att målet är en enda stat i världen, en världsstat?
Fru talman! Jag skulle önska att vi kunde ha det som mål. Men vi människor är så svaga käril att jag inte tror att vi klarar av att leva upp till den drömmen. Det är mer än en vision, det är en dröm. Jag tycker att det är intressant när Birgitta Hambraeus talar om den nordiska modellen. Då är det den nordiska modellen som Birgitta Hambraeus ser den i dag. Gå tillbaka i tiden. Vilket motstånd fanns det från människor som tänkte på samma sätt som Birgitta Hambraeus när vi fick våra första rikstäckande lagar? Det tog hundra år innan människor utan visioner började tillämpa lagarna. Då var visionärerna kloka nog att se till att gå ett steg vidare och stifta en ny lag. Den tog det också hundra år att få människor att acceptera. Om inte visionärerna, trots motståndet, hade tagit de steg de tog hade Birgitta Hambraeus inte haft någon nordisk modell att tala om i dag. Nu gäller det att inte stanna upp, utan att fortsätta den vision som våra föregångare har pekat ut för oss.
Fru talman! De nordiska länderna var ju i krig med varandra under århundraden. De var ärkefiender. Vi styrde en halva av Sverige, den finska halvan, på ett ganska oförskämt sätt, tror jag. På 1800-talet hände någonting. Vi började bli självständiga stater som i stället samarbetade. Mycket tack vara vår kung, skulle jag vilja säga. Det kanske är en häftig historieskrivning, men jag tror att Bernadotternas anfader var väldigt viktig i det här sammanhanget. Vi byggde upp länder. Vi släppte Norge utan krig. Vi är strängt taget en förebild för hur man skall kunna lösa upp unioner som inte fungerar, och fortsätta ett förtroendefullt samarbete. Vi har faktiskt en del att vara stolta över i Norden. Gun Hellsvik säger att en dröm är en enda värld som styrs som en enda stat. Det är mycket intressant. Det är alldeles uppenbart att vi snabbt bör lära oss kinesiska, eller åtminstone indiska, eller lära oss de kulturerna. Det är märkligt att Gun Hellsvik ser detta som ett mål. En enhetsstat utan kulturell mångfald som rimligen styrs av de stora språkgrupperna och de stora kulturgrupperna. Jag kan inte alls se att det här är ett lämpligt mål. Jag tycker i stället att den önskvärda världen är en värld som består av många regioner, där varje region kan se sig som ett centrum som samarbetar med alla andra regioner och där man skapar en schyst värld där ingen utnyttjar någon annan, där ingen har maktbefogenheter över någon annan eller kräver att få ta i anspråk andra länders råvaror och resurser. En schyst värld där vi låter varandra utvecklas efter olika förutsättningar, där vi inte styr varandra men där vi samarbetar alltmer förtroendefullt.

Fru talman! Vet riksdagen verkligen vad det är den tar ställning till, frågar Jesus Alcala i en mycket välskriven och initierad artikel i Dagens Nyheter i förrgår angående dagens beslut om Sveriges anslutning till Schengensamarbetet. Av majoritetens skrivningar i betänkandet från justitieutskottet att döma är svaret uppenbart: Nej. Men också, att det bryr den sig inte om. Inför den mycket utbredda oron, inte bara i vårt land, att Schengensamarbetet kommit och fortsatt kommer att innebära att det blir allt svårare för förföljda människor att nå fram och söka asyl i ett Schengenland, hänvisar utskottet trosvisst till socialförsäkringsutskottets yttrande, i vilket hänvisas till de migrationspolitiska riktlinjerna från december 1996. Men migrationspolitik handlar om allt från arbetskraftsinvandring och familjeåterförening till internationella adoptioner. Det är ett område som vi kan besluta fritt om. Men i riksdagens beslut i december 1996 blandades, helt avsiktligt, principerna för den allmänna invandringspolitiken samman med den i internationella konventioner reglerade asylrätten. Ett sätt att vilseföra, försåvitt inte den dåvarande riksdagsmajoriteten av socialdemokrater, moderater och centerpartister egentligen anser att alla asylsökande i princip saknar politiska skäl för sin ansökan om asyl. Det är ju som bekant en inte helt ovanlig uppfattning i den allmänna debatten, och det kan kanske vara matnyttigt för en del att ansluta till den. Att värna asylrätten har inte ett smack med de allmänna migrationspolitiska riktlinjerna att göra. Det vet socialförsäkringsutskottet. Hur justitieutskottet uppfattat dess yttrande vet jag inte, men man väljer att ordagrant upprepa det. Här förefaller den gamla devisen gälla: Tagit del, men inte förstått. Fru talman! Kärnan i Europatanken är den fria rörligheten över gränser för människor, folk och nationer. Därför välkomnade jag Sveriges medlemskap i EU. Därför välkomnar jag när EU kommer att ha en fri rörlighet för människor inom EU. Men för mig som liberal får det aldrig ske till priset av alltmer slutna gränser för dem som finns utanför EU; ett EU, som förhoppningsvis kommer att omfatta alltfler av de nya demokratierna i Europa. Under det kalla kriget var tanken på fri rörlighet för människor, särskilt mellan östra och västra Europa, en vision som få trodde vi skulle få uppleva i verkligheten. När muren föll i Berlin blev den visionen möjlig att förverkliga. Men i stället förvandlade murens fall detta till en skräckvision för Västeuropas regeringar. De såg för sina ögon horder av fattiga människor välla in över gränserna till det rika Europa. Det var mycket tydligt i mina kontakter med dem som arbetade med dessa frågor i Schengenstaterna under 1991 och 1992, då jag själv som statssekreterare för invandrar och flyktingfrågor reste runt i Västeuropa. Glädjen över att människor i öst äntligen kunde röra sig fritt i Europa förbyttes i en frenetisk strävan att så effektivt som möjligt kunna stänga ute alla dem som inte är önskade. Det gäller i särskilt hög grad dem som skulle kunna tänka sig att söka asyl undan förtryck och övergrepp i enlighet med internationella konventioner till skydd för flyktingar, som också Europas regeringar skrivit under. Under det kalla kriget var det de kommunistiska regimerna i öst som på alla sätt sökte hindra människor att röra sig från öst till väst. I dag är det regeringarna i väst som nästan lika framgångsrikt bedriver samma politik. Vad menade t.ex. moderaterna med talet om öppna gränser under det kalla kriget? Var det bara ett inslag i en ideologisk kamp för kapitalets frihet? Är öppna gränser i Europa farligare i dag än under kommunismens välde i öst? Den frågan berörs varken av Göran Magnusson eller Gun Hellsvik i dag. Fru talman! Mindre än tio år efter murens fall framstår människors fria rörlighet, särskilt om de kommer utifrån, som det största hotet för regeringarna i EU, väl i klass med organiserad brottslighet, narkotika och terrorism. De europeiska regeringarnas panikåtgärder den gångna julhelgen när ett tusental kurder nådde Italiens stränder, gav verkligheten i ett nötskal. Det Turkiet som EU-staternas regeringar inte anser kvalificerat för en medlemskapsansökan, på grund av landets bristande respekt för mänskliga rättigheter, tvingades av EU att ta över skyddet av kurder som försöker fly från Turkiet. Det är i överensstämmelse med svensk politik, kommenterade vår socialdemokratiske utrikesminister detta i början av året. Jag misstänkte det. Europatanken är från det hållet inte till för att delas med fler än absolut nödvändigt. Det är också därför som många EU-regeringar tvekar inför att släppa in fler medlemmar i EU. Schengensamarbetet kräver inte vare sig öppnare eller slutnare gränser för EU. Det är en fråga om vad Europas regeringar själva vill - och de vill använda Schengen till att göra det svårare att komma in. Om man avskaffar den inre gränskontrollen kommer det varken fler eller färre oönskade människor in i Schengenområdet än tidigare. Men om man vill undvika att olika regler leder till olika behandling, kan det vara önskvärt med en intern harmonisering - men den måste inte alls ligga på den mest restriktiva nivån. Det säger Schengenavtalet ingenting om. Schengensamarbetet kom inte till som en förutsättning men väl för att underlätta för människor att röra sig fritt utan onödiga passkontroller - och det är bra. Till detta arbete hör också att åstadkomma en harmoniserad asyl och invandringspolitik inom EU på grundval av de internationella konventioner som finns - och det vill inte Europas regeringar. I Amsterdam förenades ett införlivande av en restriktiv Schengenhantering med närmast till intet förpliktande löften att inom fem år titta närmare på asyl och invandringspolitikens innehåll. Fru talman! I själva verket har vi i Europa sedan början av 80-talet kunnat se en alltmer restriktiv asyloch invandringspolitik i den ena staten efter den andra. Genom att skjuta över ansvaret till mer liberala europeiska grannstater har de mest restriktiva lyckats tvinga andra att följa efter. Även Sverige har följt efter, om än i långsammare takt. Med förändringarna i den svenska flyktingpolitiken i december 1996 har anpassningen genomförts. Den var vi i Sverige inte tvingade till - den genomförde riksdagsmajoriteten själv. Med Schengensamarbetets nuvarande omfattning kommer listan på viseringspliktiga stater att utvidgas med ytterligare ett tjugotal för svensk del - till närmare 130. Att kräva visum av potentiella asylsökande är ett effektivt sätt att hindra dem från att ta sig hit - och det är ju avsikten. Utskottsmajoriteten hänvisar till att regeringen i sin proposition uttalat sig för "att tillämpa en så generös inresepolitik som möjligt" och "att det övergripande målet för den svenska viseringspolitiken är att skapa så stor frihet som möjligt" . Detta är rent hyckleri. Att ständigt lägga nya länder till listan över viseringspliktiga stater kan inte vara detsamma som att föra en så generös politik som möjligt. Det är precis tvärtom. Det vore faktiskt detsamma som om vi hade dödsstraffet kvar i Sverige och regeringen ständigt upprepade att man eftersträvar ett avskaffande - samtidigt som antalet verkställda avrättningar ständigt ökade. Schengenavtalet kräver således inte alls en omfattande viseringsplikt - det kräver endast en harmonisering mellan Schengenländerna. En harmonisering kan inom ramen för Schengen innebära allt från att omfatta alla till att omfatta inga stater. Hur det blir väljer Schengenstaternas regeringar själva. I propositionen redovisar regeringen inte ett enda initiativ från svensk sida för att på allvar reducera antalet viseringspliktiga stater. Den tystnaden är talande. Den svenska flyktingpolitikens utveckling går mot en allt större likformighet med den i övriga EU-stater. Det är också konsekvensen av att inte ha en gemensam EU-politik vad gäller asylrättens innehåll. Den svenska regeringens passivitet inför dessa frågors hantering under regeringskonferensen i Amsterdam är uppenbar - och mot denna bakgrund helt naturlig. Den svenska regeringens ambitioner och Schengensamarbetets utveckling i praktiken lämnar därför inga som helst garantier mot en framtida fortsatt svensk anpassning till en än mer restriktiv asyl och invandringspolitik. Fru talman! Det praktiska Schengensamarbetet inger allvarlig oro, också vad gäller viktiga integritetsoch kontrollfrågor. Det är därför synnerligen anmärkningsvärt att regeringen begär att riksdagen först skall fatta beslut om Sveriges anslutning till Schengensamarbetet och senare avser att återkomma med de förslag till lagändringar som kommer att krävas - utan att på något sätt redovisa omfattning och innebörd av dessa. Än mer anmärkningsvärt är det förstås att riksdagsmajoriteten tydligen avser att fatta det beslut som regeringen begärt. Devisen tycks vara: Först ett rejält beslut att gå med - sedan får vi se vad det blir för konsekvenser - fast då är vi förstås redan med. I går kväll blev jag inför dagens riksdagsbehandling uppringd av den tidigare riksdagsledamoten Ingrid Segerstedt Wiberg, som var djupt bekymrad över dagens väntade beslut. De som liksom vi argumenterade för att Sverige borde gå med i EU för att utifrån våra utgångspunkter vara med och påverka utformningen av EU-samarbetet avsåg inte att som regeringen bara traska patrull efter dem som bestämmer takten. Men för regeringen och riksdagsmajoriteten tycks det också i fallet Schengen vara en takt som passar. EU-vänner för vilka takten inte passar bör därför i dag säga nej till en anslutning till dagens Schengensamarbete. Det är inte ett samarbete för öppnare gränser utan för mer slutna. Fru talman! Jag yrkar i enlighet med min motion Ju16 avslag på regeringens förslag om Sveriges anslutning till Schengensamarbetet. Vid en eventuell votering kommer jag vidare att stödja reservationerna

Följande statsråd deltar i dag i frågestunden: Freivalds, statsrådet Pierre Schori, arbetsmarknadsminister Margareta Winberg och statsrådet Ylva Johansson. Statsrådet Maj-Inger Klingvall och jordbruksminister Annika Åhnberg är av sjukdom förhindrade att delta i dag. Statsministern besvarar allmänpolitiska frågor. Frågorna till övriga statsråd förutsätts beröra deras ansvarsområden inom regeringen.
Fru talman! Den socialdemokratiska riksdagsledamoten Anita Johansson har i ett brev till poliser och nämndemän i Stockholms län på socialdemokratiskt brevpapper bl.a. skrivit: I Moderaternas Sverige får inte polisen använda datorer för att bekämpa brott. I Moderaternas Sverige är det tillåtet att inneha barnporr. Dessa påståenden är, för att uttrycka det milt, otillständiga och ren desinformation. Eftersom justitieministern och Anita Johansson båda företräder Socialdemokraterna är det viktigt för mig att få veta om justitieministern tar avstånd från
Fru talman! Jag utgår ifrån att det Anita Johansson syftar på när det gäller polisens möjligheter att använda datorer och Moderaternas inställning i den frågan baserar sig på den motion som Moderaterna har lagt här i riksdagen med anledning av den lagstiftning som vi föreslår när det gäller polisens register och datahantering. Där finns ju en motion från Moderaterna som går ut på att man inte skall få använda datorer när man håller på med kriminalunderrättelseverksamhet, dvs. samlar information om grov brottslighet. Jag antar att det är det som Anita Johansson har reagerat emot. När det gäller barnpornografin gäller det väl den inställning som Moderaterna har att vi inte skall totalförbjuda all barnpornografi. Om det är detta det handlar om, har jag ingen anledning att ta avstånd ifrån det. Där har ju Moderaterna och vi socialdemokrater olika uppfattning.
Fru talman! Anita Johansson utvecklar inte sina resonemang. Hon vet väl att om hon utvecklade dem skulle det bli klarlagt var vi moderater står. Jag kan alltså bara konstatera att justitieministern inte tar avstånd från den desinformation som bl.a. ger intryck av att vi skulle ha olika mål när det gäller barnporren. Vi har valt olika medel, men vi har samma mål. Brevet ger intryck av att vi varken vill jaga dem som är misstänkta eller skydda barnen. Justitieministerns svar gör att det vi misstänker blir ytterligare bekräftat, nämligen att vi kommer att få en valrörelse där Socialdemokraterna inte kommer att sky några medel utan tillgripa även rent oetiska medel för att vinna.
Fru talman! Jag kan inte se att det ligger någon desinformation i att säga det som Moderaterna själva säger i sin motion, nämligen att polisen inte skall få använda datorer i kriminalunderrättelseverksamheten. Jag antar att Gun Hellsvik inte förnekar att det är på det viset. Ni har väl inte ändrat uppfattning sedan ni skrev motionen? Jag utgår ifrån att Moderaterna inte stöder förslaget att förbjuda all barnpornografi. Moderaterna är med på att förbjuda innehav av viss barnpornografi, men Moderaterna är faktiskt inte med på att förbjuda allt innehav av barnpornografi. Där finns det en skillnad mellan socialdemokrater och moderater. Det är väl ingenting som skall döljas. Det är väl inte desinformation att påpeka dessa skillnader i vår politiska inställning?
Fru talman! Justitieministern fortsätter med desinformationen. Justitieministern säger att vi skulle vare emot att man använder datorer i kriminalunderrättelseverksamhet. Vi är emot att vi datoriserat registrerar uppgifter om människor som inte är misstänkta för brott. När det gäller barnpornografin handlar det om olika metoder för att uppnå precis samma mål. Hävdar nu justitieministern att ingen i någon situation kommer att få inneha barnpornografi framöver? I så fall hävdar justitieministern att det över huvud taget inte kommer att finnas någonting i närheten av ett försvarlighetsrekvisit. Desinformationen fortsätter.
Fru talman! Det är klart att den här debatten behöver fördjupas så att man i detalj kan granska skillnaderna mellan den moderata uppfattningen och den socialdemokratiska. Det gäller både datorerna och polisen och barnpornografin. När det gäller datorerna tror jag att det viktigaste är att polisen enligt Moderaterna inte får använda datorer när man håller på med underrättelseverksamheten. När det gäller frågan om att registrera icke misstänkta personer förstår jag över huvud taget inte Moderaternas inställning. Den betyder att det inte får stå i polisernas datorer att det var Olof Palme som var offret för det mord som skedde på Sveavägen, eftersom han i allra högsta grad var oskyldig men blev registrerad. Det finns skillnader i våra uppfattningar om barnpornografin. De är ganska avsevärda. Vi är överens om att det måste finnas ett skyddat område som inte är förbjudet för ett visst innehav av kortvarigt slag för att uppnå vissa syften. Men dessutom anser Moderaterna att man i flera situationer och i flera sammanhang skall kunna inneha barnpornografi. Det finns en skillnad där. Vi får väl erkänna den och tala om den för väljarna så att de kan ta ställning till vilket de anser vara det rätta.
Fru talman! Jag har en fråga till statsrådet Pierre Schori. Vi ser nu dagligen bilder både i TV och i tidningar från Sudan och den svältkatastrof som finns där. Här krävs det snabba åtgärder för att människor inte skall lida och dö på grund av att de inte har mat. Det är litet av ödets ironi att samtidigt som vi i västvärlden ofta pratar om överproduktion finns de här bekymren så nära oss.
Fru talman! Detta är en katastrof som har en väldigt stor omfattning. Det behövs en stor internationell insats. Det är FN som leder den insatsen. De gick ut med en appell till medlemsstaterna nyligen. Sverige svarade omedelbart med 17 miljoner kronor häromveckan till FN. Dessförinnan, under 1997, har Sverige stött olika projekt genom FN:s barnfond och andra projekt på runt 20 miljoner kronor. Sammanlagt är det Jag vill gärna understryka att en svårighet i sammanhanget har varit tillgängligheten, dvs. att nå ut med biståndet i Sudan på grund av stridigheterna. Men nu säger FN att det går litet bättre, och då är vi med.

Fru talman! Jag håller med om detta. Jag blev mycket förvånad när jag såg hur Carl Bildt ironiserar över detta och använder det som ett vapen i den debatt som har uppstått om biståndets höjning år 2001. Han ironiserar över detta att man inte ger tillräckligt stöd till Sudan. Jag tror inte att han har en blekaste aning om det hela. Jag är glad för att Lennart Brunander tog upp detta. Jag vet att det finns en stark majoritet i riksdagen för fortsatta svenska biståndsinsatser och även för en höjning framöver nu när vi har bättre ordning på finanserna och råd med det.
Fru talman! Regeringen med statsministern i spetsen har på ett kraftfullt sätt agerat för att vi svenskar i allmänhet och ungdomar i synnerhet inte skall glömma vad som hände under nazismens tid. Men kommunismen har ju också väldigt mycket blod på sina händer och har begått många mord. Förmodligen har fler mord begåtts i kommunismens namn än i nazismens. Min fråga till statsministern är: Vad avser statsministern att göra för att vi svenskar skall få bättre kunskaper om de folk och massmord som har begåtts i kommunismens namn?
Fru talman! Jag är inte främmande heller för en sådan diskussion. Det finns dock en stor skillnad. Jag upplever att kommunismen är död och att den i dag är en rörelse som inte fångar någon. Däremot sticker ju nazismen upp sitt fula tryne igen. När vi möttes av chockartade siffror om okunnigheten kring Förintelsen, morden på judar, zigenare och andra, då reagerade vi spontant och upprört. Den rörelse jag tillhör har under hela sin historia fört en upplysningsverksamhet om kommunismens mål och gärningar, som faktiskt har resulterat i att den aldrig har fått något fotfäste i Sverige. När samma utveckling nu tycks vara internationellt förekommande kan jag bara glatt konstatera att kommunismen uppenbarligen är död, och så bör den också förbli.
Fru talman! Jag vill inte påstå att kommunismen är död. Det finns ju faktiskt länder som fortfarande är kommunistiska, t.ex. Kuba. Statsrådet Pierre Schori, som finns här i kammaren i dag, har ju i det sammanhanget uttalat att Castro skall ses som en renässansfurste. Jag vet inte på vilket sätt kommunismen skulle vara död. Just faran att man försöker göra kommunismen rumsren gör det viktigt att informera om alla de folkmord som har begåtts i kommunismens namn. Det kanske rör sig om 40 miljoner eller 80 miljoner - ingen av oss vet hur många miljoner som har dött i kommunismens namn. Jag vill inte påstå att kommunismen är död, utan den håller på att bli rumsren. Då är det anständigt att informera om vad kommunisterna har gjort.
Fru talman! I min värld, förhoppningsvis också i frågarens värld, blir kommunismen aldrig rumsren. Kommunismen har varit ett uttryck för förtryck av demokratiska fri och rättigheter och av mänskliga rättigheter och har ohyggliga brott på sitt samvete. Den har i Sverige bekämpats med stor framgång av demokratiska socialister, socialdemokrater och fackliga företrädare. Det har varit en lång och hård strid, men den har vunnits. Vi har all anledning att i alla sammanhang upplysa om de våldsamt negativa konsekvenser som kommunismen har inneburit i de länder där den har praktiserats, men vi kan nu med glädje se att den är på väg bort. Skulle det återigen bli en renässans och de demokratiska krafterna inte var på sin vakt, då är jag en av de första som är beredd att ställa mig i spetsen i kampen mot kommunismen.
Vi skall strax gå vidare med en ny fråga, men först vill jag hälsa välkommen till oss i dag bland åhörarna en delegation från Sydafrikas parlament, ledd av dess talman, doktor Frene Ginwala. It's a great pleasure for me to welcome you as representatives of the National Assembly of South Africa, doctor Frene Ginwala and her multiparty delegation. Warmly welcome with us here today!
Fru talman! Jag har en fråga till arbetsmarknadsministern. Vi har just fått vår andra kvinnobudget, och det märks verkligen i Sverige att hälften av regeringen består av kvinnor. I bilagan står det att det fortfarande är färre kvinnor än män som är arbetslösa. Vi vet att de nya jobben skall tillkomma i den privata sektorn. Då vill jag veta vilken garanti arbetsmarknadsministern kan ge kvinnorna om att också de nya jobben kommer att tillfalla den gruppen.
Fru talman! Det är alldeles riktigt att inte bara budgeten utan också den SCB-undersökning som kom i går visar att det fortfarande är fler män än kvinnor som är arbetslösa. Tittar vi framöver kan vi se att traditionellt kvinnodominerade sektorer, t.ex. vård och omsorg, är framtidsarbetsmarknader. En bit in på 2000-talet kommer det att finnas stora rekryteringsbehov inom de här sektorerna. Vi har också i vårbudgeten tillfört extra pengar, ytterligare 4 miljarder, som naturligtvis i första hand kommer att gynna alla de kvinnor som arbetar inom vård, skola och omsorg. Därutöver finns andra sektorer dit kvinnor behöver rekryteras. Jag tänker t.ex. på IT-området. I vårt ganska unika samarbete med Industriförbundet, där vi nu i år och nästa år utbildar 10 000 personer, har kvinnor ett visst företräde. Det är också nästan garanterat - även om det förstås inte finns några papper på det - att alla dessa 10 000 kommer att få ett jobb på något av de privata företag som också sköter utbildningen.
Fru talman! Arbetsmarknadsministern nämnde att det kommer att bli ett generationsskifte i början av 2000-talet. Betyder det att vi kan säga till de unga kvinnorna i dag att de kan utbilda sig inom vård, omsorg och skola, eftersom de kommer att behövas där, men att de samtidigt naturligtvis skall bryta den könsuppdelade arbetsmarknaden? Är det budskapet till de unga kvinnorna i dag?
Fru talman! Det behövs också unga män som går vårdutbildningar. När man är vuxen och har ett arbete är det litet svårt att gå ur yrkesrollen. Det behövs fler män i vården. Vården, skolan och omsorgen är framtidsbranscher för både kvinnor och män, men självfallet är det också viktigt att bryta de mansdominerade yrkesbranscherna och få in fler kvinnor där. IT området är en sådan bransch, som vi arbetar med.
Fru talman! Jag har en fråga till skolminister Ylva Skolverket har gett upp. Verket klarar tydligen inte att formulera operationella krav på olika betygsnivåer i gymnasieskolan. Denna oförmåga är utomordentligt allvarlig. Den är allvarlig för eleverna, och den är allvarlig för lärarna, eftersom det leder till bristande objektivitet och då också målkonflikter. Det är naturligtvis också allvarligt för avnämarna, universitet, högskolor, arbetsgivare, osv. Nu när Skolverket tydligt har visat sin inkompetens, avser då statsrådet att vända sig till universiteten och högskolorna och få dem att på grundval av kravanalyser fastlägga objektiva och relevanta kriterier och krav för olika betyg i gymnasieskolan, och hur snabbt kan detta gå?
Fru talman! Till skillnad från moderaterna tycker den socialdemokratiska regeringen att vi skall ha centrala betygskriterier också för det högsta betygssteget på betygsskalan. Därför gav jag Skolverket i uppdrag att utarbeta sådana centrala betygskriterier också för betyget MVG. Jag tycker att det krävs för rättvisan och likvärdigheten i betygssystemet. Skolverket har inte klarat av att göra det inom den utsatta tiden, och jag är väldigt besviken över att myndigheten inte klarade av det. Men jag tycker ändå att det är bra att man inte har tagit fram ett hafsverk. Nu får man arbeta en litet längre tid. Det är tråkigt, men det visar också på svårigheten i att fastställa betygskriterier. Det kanske också kan förklara varför man inte alltid kan ha hur många betygssteg som helst i en betygsskala, samtidigt som man upprätthåller rättssäkerhet och likvärdighet. Jag kan försäkra Margit Gennser om att Skolverket när man utarbetar betygskriterier alltid samarbetar med just universitet och högskolor liksom med erfarna lärare.
Fru talman! Betygskriterier behövs, särskilt när betygen används vid intagning. Moderater och socialdemokrater har olika uppfattning om behovet av att ha exakt samma normer för att ta in studerande vid olika universitet och högskolor. Här kan man välja ett mer decentraliserat system som det man har i England. Men kriterierna för vad som är Väl godkänt och Mycket väl godkänt bör ligga fast. Det är inte så förfärligt svårt att göra. United World Colleges, som examinerar elever över hela världen, har sådana här kriterier. Lär åtminstone av utlandet, om inte Skolverket kan klara detta! Jag tror dock att våra universitet kan det, för de vet att de sedan jämförs med andra universitet i världen. Samarbetet mellan universiteten och Skolverket har inte varit utvecklat.
Fru talman! Det är roligt att höra att Margit Gennser delar min uppfattning att man skall ha centrala betygskriterier också för det högsta betygssteget. I det betygssystem som lades fast och började genomföras under den förra moderata skolministern hade ju den dåvarande riksdagsmajoriteten bestämt att det bara behövs centrala kriterier för betygen Godkänd och Väl godkänd men inte för det högsta betyget, Mycket väl godkänd. Jag har en annan uppfattning, och därför kommer vi nu att fastställa kriterier också för det högsta betygssteget. Jag är besviken över att man inte har kunnat arbeta fortare på Skolverket, men jag tycker samtidigt att det är viktigt att ha respekt för att alla de lärare som skall tillämpa betygskriterierna får bra betygskriterier. Det har funnits kritik mot de nuvarande betygskriterierna, särskilt på den gymnasiala nivån, och jag anser att den i vissa fall har varit berättigad. Därför är det också viktigt att vi inte tar fram ett hafsverk utan att det görs ett gediget arbete. Det sker alltid ett samarbete mellan Skolverket, universitet och högskolor och erfarna lärare i det arbetet, så också i det här fallet.
Fru talman! Jag har en fråga till arbetsmarknadsministern. Det ligger just nu ett fint förslag, en proposition, på vårt bord som heter Statsförvaltning i folkets tjänst. Ibland tror jag att människor inte alls upplever myndigheterna som några som tjänar dem utan som några de måste tjäna. Jag har fått ett telefonsamtal från Bjursås i Dalarna där man berättade att AMS kräver av enskilda att de skall skaffa fram kopior av sina deklarationer, vilket kostar en del, och sedan skicka in dem till AMS. Vore det inte en god tanke att myndigheterna räckte varandra handen? Det vore lika enkelt för AMS att skriva direkt till skattemyndigheten och få ut deklarationerna, som är offentliga handlingar, som att belasta enskilda individer med detta.
Fru talman! Vi sitter just och diskuterar vem som är ansvarig för den här propositionen. Sannolikt är det finansministern, och han är inte här. Därför har jag svårt att gå in i just denna proposition. Självklart är det dock så att statsförvaltningen skall tjäna medborgarna och vara så nära dem som möjligt. Jag kan heller inte kommentera att AMS kräver att man själv skall bekosta detta. Sannolikt är det så. Men jag har också upplevt att en del arbetsförmedlingar - jag är ofta ute och besöker dem - har kopieringsmaskiner där de arbetslösa själva får ta kopior gratis. Det där varierar nog väldigt mycket. Till den delen har vi ju numera arbetsförmedlingsnämnder i varje kommun, där t.ex. den här frågan mycket väl kan tas upp. I arbetsförmedlingsnämnderna sitter företrädare för medborgarna, kommunala företrädare som skall se till att det lokala inflytandet ökar över arbetsmarknadspolitiken och rimligen också i en sådan här fråga. Det här är ytterligare ett exempel på vad man kan besluta lokalt.
Fru talman! Det här gäller vad AMS gör, så det är i hög grad Margareta Winbergs bord. Det tycks vara olika på olika arbetslöshetskassor. Byggnads bryr sig inte om det här, medan SEKO gör det. Det är AMS som administrerar, och av folk som är arbetslösa under vissa perioder men också har en viss inkomst kräver man alltså in deklarationsblanketter. Det är en praktisk sak, men det upplevs som ett onödigt krångel och ett förtryck från myndigheterna - särskilt när man har försökt att lämna en kopia och inte fått och a-kasseersättningen sedan hålls inne. Jag inser att vi nu inte diskuterar den här propositionen, men som ansvarig för AMS i regeringen måste naturligtvis arbetsmarknadsministern se till att AMS sköter sig som en tjänare till folket och inte onödigtvis belastar människor med uppgifter som man enkelt kan lösa på annat vis.
Fru talman! I det sista delar jag Birgitta Hambraeus uppfattning. Samtidigt får vi dock komma ihåg att AMS har en kontrollfunktion. Med den debatt vi har i dag är det kanske viktigt att understryka den. Man skall se till att det blir rätt och riktigt, att de som arbetar en viss tid inte erhåller a-kassa osv. Vi i regeringen ser väldigt allvarligt på att denna kontrollfunktion upprätthålls. Hur det sedan sker i praktiken kan nog variera, men min grundinställning är att myndigheterna, så långt det låter sig göras, skall vara i medborgarnas tjänst och också utan kostnad skall stå till deras förfogande.

Fru talman! Jag har en fråga till justitieministern. Det har kommit nya uppgifter om att hoten mot polismän ökar ganska kraftigt. Enligt en undersökning som nu har presenterats har ungefär 65 % av polismännen blivit utsatta för hot. Och det är otäcka hot. Man säger: Jag vet var du bor, jag vet var dina barn går i skola osv. Det här är allvarligt.
Fru talman! Polisen är genom sitt uppdrag att bekämpa brottsligheten en av de yrkesgrupper som är mest utsatta i sin yrkesutövning. Det har över huvud taget blivit vanligare att människor som ägnar sig åt brottslig verksamhet också försöker komma undan rättvisans hand genom att t.ex. försöka förhindra att vittnesmål framförs i rättegångarna. Hot mot vittnen och målsägande, men också mot domare, åklagare och poliser, förekommer och förekommer ofta. En åtgärd regeringen redan har vidtagit, och som jag anser vara mycket väsentlig som en markering, är att vi har höjt straffen för det brott som kallas övergrepp i rättssak. Vi vill markera att vi inte accepterar den här typen av agerande från dem som begår brott. I övrigt är det naturligtvis väldigt viktigt att polisen utvecklar sina metoder för att säkra bevisning i samband med att den här typen av hot utfärdas. Det gäller både när hoten riktar sig mot målsägande och vittnen och naturligtvis när de riktar sig mot polisen själv. Polisen är ju den som har möjligheter att skapa förutsättningar för att säkra bevisningen. Det är på det sättet vi kan komma åt dem som utsätter poliser och andra för den här typen av övergrepp.
Fru talman! Tyvärr är det precis så som justitieministern säger: Det är inte enbart polismän som drabbas av den här formen av hot, utan det har blivit litet av en farsot när det gäller speciella yrkesgrupper. Men det faktum att det just är polismän gör ju inte saken bättre. Tvärtom är det en mycket allvarlig del i det här sammanhanget. Jag tycker att det är bra att man har skärpt straffen när det gäller den här formen av hot, men det är tydligen inte tillräckligt. Som jag ser det måste man nu väldigt ingående analysera detta - tillsammans med polisen, tillsammans med rättsvårdande myndigheter. Om det här hotet fortgår och blir mer avancerat, och om vi dessutom får uppleva att hot sätts i verket i olika sammanhang i större utsträckning, är vi inne på en mycket farlig väg. Därför vill jag vädja till justitieministern att på nytt gå igenom det här problemet tillsammans med polisen och se vad som kan göras. Det är nämligen alldeles klart att de åtgärder som är vidtagna inte är tillräckliga.
Fru talman! Att skärpa straff är aldrig tillräckligt. Det är en viktig åtgärd för att markera samhällets inställning till en viss typ av brottslighet och påpeka allvaret i den, men det i sig förhindrar inte den här typen av brottslighet. Det vet vi av erfarenhet. Det viktiga är just att hitta arbetsmetoder som säkerställer att man kan komma åt dem som begår den här typen av brott och förhindra den här typen av brott, och det arbetet ägnar sig polisen åt. Just genom att det här är ett problem som har ökat under senare tid är uppmärksamheten och utvecklingsarbetet på gång. Jag tror inte att det finns något nytt grepp som vi från politisk nivå kan ta. Det vi har att göra är att stödja polisen i deras arbete och ge dem de instrument de behöver för att kunna bli effektivare, för att förhindra och beivra den här typen av brott.
Fru talman! Jag har en fråga till skolminister Ylva Johansson. Jag är själv lärare och har naturligtvis inte kunnat undgå att följa den debatt som pågått under senare tid om lärarnas arbetssituation. Att skolan behöver mer resurser är vi nog eniga om. Kommunerna tillförs ju i vårpropositionen ytterligare pengar redan det här året. Det är naturligtvis mycket positivt. I många fall görs dock lärarna direkt ansvariga för flera problem i skolan. Det anser jag vara helt orimligt. Vissa politiker har uttalat att ett sätt att lösa problemen är att avskeda fler lärare. Men vi behöver fler lärare, inte färre. Lärarna behöver mer stöd och inte mer skäll. Jag är medveten om att allt större krav ställs på lärarna framöver. Därför ser jag det som nödvändigt att lärarna får ökade möjligheter till fort och vidareutbildning samt bättre förutsättningar för att utveckla arbetet i skolan tillsammans med sina kolleger. En skolutveckling kräver också en utveckling av läraryrket. Min fråga är: Vad tänker skolministern göra för att utveckla läraryrket framöver?
Fru talman! Lärarna har en nyckelroll i skolans utveckling. Vill vi förbättra skolan och göra så att skolan på ett bättre sätt kan möta varje elevs behov måste vi också ge lärarna bättre möjligheter att lyckas väl i sitt arbete. Regeringen arbetar på flera olika sätt med att stärka och utveckla läraryrket och förbättra lärares fort och vidareutbildningsmöjligheter, bl.a. genom regeringens tiopunktsprogram för skolan. Ett konkret exempel är att vi i höstas gick ut med ett erbjudande till landets alla grund och gymnasieskolor om att delta i och initiera lokala utvecklingsprojekt för att utveckla lärarrollen och anpassa den till de nya krav som ställs på lärare. Regeringen aviserade att 50 miljoner kronor skulle anslås till den sortens utvecklingsprojekt. Jag räknade med att ett hundratal skulle kunna komma i fråga. Gensvaret har varit långt över förväntan. Vi har fått ta emot 1 200 ansökningar, vilket innebär att en stor andel svenska skolor deltar i det här arbetet. Ansökningarna är av mycket hög kvalitet. Det är ett mycket spännande utvecklingsarbete som pågår. Jag kan därför berätta att under nästa vecka kommer regeringen att fatta beslut om de här ansökningarna. Vi kommer att anslå 75 miljoner kronor i stället för 50 miljoner kronor för att än fler utvecklingsprojekt skall kunna förverkligas.
Fru talman! Det här tycker jag naturligtvis är oerhört positivt för utvecklingen av läraryrket. Jag hoppas att detta verkligen kommer att få ett bra genomslag på skolorna runt om i landet.
Fru talman! Det är viktigt att de här insatserna för att utveckla läraryrket kombineras med att vi nu kan tillskjuta mer pengar till skolan, så att det blir möjligt att anställa fler lärare. Det är precis som Lars Lilja säger, vi behöver fler lärare i skolan, inte som Folkpartiet har föreslagit, att man skall avskeda fler lärare. Vi behöver mindre klasser och fler speciallärare för att kunna ge bättre stöd till de elever som är i behov av extra stöd i skolan.
Fru talman! Jag har en fråga till statsministern. Riksdagen skall snart behandla en fråga där statsministerns ord kanske kan ha en viss betydelse. Det handlar om ersättning till dem som lobotomerades på 40-, 50 och in på 60-talet. Jag har ställt den här frågan till regeringen vid ett flertal tillfällen under några års tid. Hitintills har regeringen haft en rätt avvisande hållning, detta trots att vi har belägg för att det här var en felaktig behandlingsmetod. Staten borde på något sätt ge en sorts upprättelse till dem som drabbades av detta. Så har också skett i Norge redan för två år sedan. Där har man ett engångsbelopp på 100 000 som en sorts upprättelse för den här händelsen. De senaste veckorna har det kommit fram nya uppgifter som bekräftar att det här var en allvarlig företeelse som vi borde göra något åt. Därför vill jag fråga statsministern om han är beredd att ta initiativ till en ordentlig kartläggning och till att man seriöst prövar möjligheten till en ersättning för de här människorna.
Fru talman! Det är en grupp människor som naturligtvis har lidit och lider. Som Dan Ericsson säger ligger det uppenbarligen ett förslag från regeringen i riksdagen. Därmed har regeringen också gett sin syn på frågan. Jag har inget utrymme för att här i dag ta tillbaka propositionen eller tolka den på annat sätt. Det tror jag faktiskt att riksdagen också förstår.
Fru talman! Det är inte så att vi behandlar en regeringsproposition, det är ett utskottsbetänkande det handlar om, där den här frågan berörs. Men man diskuterar också utifrån de besked som regeringen hitintills har gett. Just den här gruppen vill man inte lyfta fram och ge en ersättning. Detta står i kontrast till det besked regeringen har gett vad gäller tvångssteriliserade, där man säger att det här var en felaktig metod och att regeringen vill att staten i efterhand skall kompensera. Här kan faktiskt principiellt sett dras en parallell. Frågan är varför regeringen inte för denna grupp människor vill ha samma genomlysning, samma utvärdering och pröva frågan om ersättning. För gruppen tvångssteriliserade har regeringen tillsatt en utredning. Varför kan man inte följa upp och ta också den andra gruppen? Den är minst lika behjärtansvärd.
Fru talman! Då är det uppenbarligen fråga om ett utskottsbetänkande. Då är det väl i utskottets betänkande som sakerna sorteras upp och argumenten vägs för och emot. Också där vill jag vara väldigt försiktig med att gå in och lägga mig i utskottets diskussion. Jag hänvisar till den. Skulle det inträffa ett läge som gör att det blir helt nya förutsättningar i frågan kommer det naturligtvis upp en ny politisk diskussion. Men Dan Ericsson får väl försöka att övertyga riksdagen när väl utskottets förslag ligger på plats.
Fru talman! Vi är en del i riksdagen som oroar oss över de ökade ekonomiska klyftor vi har i samhället. Vi ser hur småbarnsfamiljer som jobbar heltid har mycket svårt att kunna försörja sig själva. Det blir allt svårare att kunna klara sig på sin egen lön. Vi ser också hur de som tjänar mest tjänar ännu mer. Vi blev litet förvånade när regeringen kom med sin vårproposition, där man sänker skatten för höginkomsttagare och rökare, men inte för dem som egentligen skulle behöva det allra mest. Samtidigt kan man av den här propositionen utläsa att regeringen räknar med ett oplacerat överskott på 2001, som man i texten hänför till hushållen. Då är den spontana frågan: Kan regeringen tänka sig att använda åtminstone en del av de här pengarna till att sänka skatten för dem som har de sämsta inkomsterna?
Fru talman! Vi är mycket uppmärksamma på fördelningspolitiken. Vi har sagt att innan vi ställer ut några löften om skattesänkningar skall vi veta att det fungerar i vården, i skolan och i omsorgen. Det är vi inte säkra på förrän vi har sett resultatet av det program vi nu lägger ut. Om vi har gjort en riktig avvägning, vilket jag innerligt hoppas, med 20 miljarder i tillskott till den här sektorn, och vi dessutom har pengar över när vi har gjort avsättningar för att amortera på de stora skulder vi har är vi naturligtvis intresserade av att diskutera hur vi skall öka rättvisan ytterligare i samhället. Självklart är vi det om dessa förutsättningar får plats. Men att nu ställa ut sådana löften, att göra det ett par år bortåt i tiden och samtidigt veta att vi inte har klarat ut vården av de gamla, ungarnas skolgång och äldreomsorgen, det gör vi inte. Var sak får tas i sin ordning. Först går skolan, vården och omsorgen. Skattesänkningarna får komma sedan.
Fru talman! Det är nog allmänt känt att vi från Miljöpartiets sida självklart ställer upp på större satsning på vård, skola och omsorg, gärna mer än vad regeringen har föreslagit. Det var inte det frågan gällde. Vi har noterat att regeringen sänker skatten för höginkomsttagare. Vi har noterat att det finns först 16 miljarder och senare 32 miljarder som skall hänföras till hushållen. Det står i er egen proposition. Är det inte dags att bedriva fördelningspolitik också på skattesidan, inte bara sänka skatterna för dem som har det bäst utan också för dem som har det sämst? Den frågan borde vara självklar. Jag tycker inte att regeringen har visat på fördelningspolitiskt sinnelag i den frågan.
Fru talman! För oss är fördelningspolitik också att alla skall ha bra vård, alla skall ha en bra utbildning, alla skall ha en bra omsorg. Det gäller inte i första hand bara de som kan betala för sig. Därför vill vi använda gemensamma resurser till dessa sektorer. Vi vet vilka år vi har bakom oss och hur oerhört illa det har varit. Nu har vi fått näsan ovanför vattenytan. Direkt när vi har kommit dit, fortfarande med 1 400 miljarder kronor i statsskuld, börjar man diskutera: "Visst, vi vill ha mer pengar till vården än vad regeringen föreslår, men ovanpå det dessutom skattesänkningar." Det kan finnas ett sådant utrymme år 2001. Men jag har varit med om att ta det här landet ur den ekonomiska krisen. Jag tänker inte med hjälp av storslagna löften återigen fösa Sverige dit. Det är socialdemokratins uttalade ansvar gentemot äldre, gentemot handikappade och gentemot barn. De går först. Men kom gärna tillbaka och diskutera frågan när läget uppstår. Då kommer Roy Ottosson få svaret att de som har de lägsta inkomsterna står längst fram i kön.
Fru talman! Jag har en fråga till statsministern. Jag har hört rykten att överskottet från vår riksbank - trots att vi inte går med i EMU 1999 - skulle föras över till ECB, dvs. den ekonomiska och monetära unionens centralbank. Ligger det någonting i dessa rykten?

Fru talman! Det är en fråga till justitieministern. Det är klarlagt att 60-65 % av dem som söker asyl i Sverige gör det inom landets gränser. Jag kommer till frågan strax, och det kommer att bli klart för justitieministern. Det beror i stor utsträckning enligt Invandrarverket och enligt de av oss som noggrant följer frågan på att inresekontrollen har brustit vid många tillfällen. Den bristande inresekontrollen förorsakar stora kostnader för Invandrarverket i nästa skede. Det måste göras asylutredningar och förfrågningar enligt Dublinkonventionen osv. Det kan ta tid, och det drar pengar. Inresekontroll är tydligen en verksamhet som är lågt prioriterad i olika polisdistrikt. Vi tycks vara överens i riksdagen om dessa frågor. Kommer de nya pengar som nu tillförs att hamna på en förbättrad inresekontroll?
Fru talman! Det har noterats på flera håll i Sverige att inresekontrollen har varit underdimensionerad. Det skapade problem kring nyår och vid andra tillfällen. Det har vidtagits åtgärder från polismyndigheternas sida för att säkerställa att det finns en acceptabel nivå på inresekontrollen. Så är det nu på de håll där det tidigare har brustit. Det är helt rätt att mer resurser måste satsas på inresekontrollen. Av de nya 850 miljoner kronor som rättsväsendet tilldelas under de närmaste tre åren, kan jag föreställa mig att en del av dessa pengar kan komma att användas till att förstärka inresekontrollen. Det behövs även andra åtgärder. T.ex. en bättre arbetsfördelning mellan invandrarverk och polis för att säkerställa att man använder de samlade resurserna på ett så effektivt sätt som möjligt.
Fru talman! Det var ett glädjande besked. Jag delar uppfattningen att man bör samverka på ett bättre sätt. Detta har litet grand bäring på den fråga som just nu diskuteras, nämligen Schengensamarbetet. Det är tråkigt att justitieministern inte har möjlighet eller tid att delta i denna så viktiga debatt som bl.a. rör just dessa frågor.
Fru talman! Gränskontrollen i Schengensamarbetet innebär att vi får en yttre gränskontroll som betyder att vi måste uppfylla höga krav på kontroll. Det finns ett direkt samband. Jag är övertygad om att de socialdemokrater som finns i riksdagen kan ta debatten på bästa sätt. Jag hoppas att Gustaf von Essen också deltar i den på ett aktivt sätt. Jag utgår från att vi har ungefär samma uppfattning i den frågan.
Fru talman! Jag har en fråga som jag vill rikta till statsministern och som berör humaniteten i vårt eget land. Det kommer ofta fram frågor om gamla synder, övergrepp osv. I dag tycker jag att vi begår övergrepp mot barn i vårt land. Det gäller framför allt flyktingbarn. Nyligen var det ett omdebatterat fall. Det gällde de ugandiska barnen. Det fick stanna tack vare den debatt som uppstod. I går gav Utlänningsnämnden ett liknande besked till två barn från Chile som vistas i Gävle. De skall inte få stanna och inte få sitt ärende omprövat. Det finns säkerligen ett flertal sådana fall med barn som lever på ett sätt som inte är värdigt barn i vårt land. Barnkonventionen måste komma med på ett tydligt sätt. Jag undrar om statsministern har funderat kring att barnkonventionen skulle kunna bli viktigare i tillämpningen av den svenska lagen.
Fru talman! Hela regeringen, inklusive statsministern, har barnkonventionen klar och levande för sig. Vår regering var den första i världen som inkorporerade barnkonventionens anda i lagstiftningen. Den har fått ett kraftfullt genomslag. I alla asylärenden där barn är berörda tas särskild hänsyn till detta. Det har i många fall givit positiva utfall. I fråga om de ugandiska barnen var det barnkonventionen som kom att spela en roll. Det fanns också sådan lagtext att hänvisa till. När Utlänningsnämnden efter ny ansökan omprövade fallet, var det en större grupp som tog ställning i fallet. Man kom av humanitära skäl fram till det positiva beslutet. Regeringen hade tidigare bedömt ett fall gällande en ung person från Rwanda. Regeringen agerade i barnkonventionens intresse, och även statsministern var med vid det tillfället.
Fru talman! Uppenbarligen stämmer inte lagstiftningen överens med barnkonventionen, eftersom Utlänningsnämnden kan utvisa barn till sådana förhållanden. För barnen i Gävle har man givit svaret att det är viktigare att begränsa flyktingsströmmarna än att följa barnkonventionen. Det målet anses viktigare än barnets bästa. Vi kan utvidga detta till att fundera hur kvinnor hanteras som kommer hit, gifter sig med svenska män och sedan blir misshandlade. De måste tvingas till att bli misshandlade i mer än två år för att få rätt att stanna i Sverige. Om jag inte minns fel har den socialdemokratiska kongressen fattat beslut om att ändra på detta. Men ändå gäller uppenbarligen detta vid bedömning av dessa ärenden.
Fru talman! Först och främst går det inte att jämföra Uganda och Chile och inte heller de aktuella fallen. Barnkonventionen har varit verksam en tid. Nu är det rimligt att se över tolkningen av den. Så kommer att ske. Då kommer Marianne Samuelsson att se att den har tillämpats i Sverige med humanitära utgångspunkter och där Sverige är ett föregångsland i världen. Den andra frågan som Marianne Samuelsson tog upp är föremål för en översyn. Det har visat sig att skyddet för kvinnor vid skenäktenskap har vänts emot dem. Man kan då utsättas för systematiskt utnyttjande och misshandel. Det vill vi verka mot. Den frågan studeras av riksdagens relevanta utskott.
Fru talman! Jag har en fråga till arbetsmarknadsministern. Vi har båda ett förflutet i kvinnoförbund, och för något år sedan hade vi en, som jag tyckte, fruktbar rundabordskonferens där vi tog upp frågan om en tjänstesektor, bl.a. hemtjänst. Jag tyckte att jag hörde positiva tankegångar om att ingen fråga får vara oprövad när det gäller att få bukt med arbetslösheten. Sedan vet vi tyvärr att frågan har utretts och bordlagts fram och tillbaka och att ingenting händer.
Fru talman! Det är ingalunda så att den privata sektorn inte växer. I den statistik som vi fick i går från SCB kan vi se att den senaste månaden var det 11 000 Vi har tidigare här i kammaren vid en frågestund diskuterat den fråga som explicit tas upp här, nämligen de hushållsnära tjänsterna, och jag har då också refererat till det försök som har gjorts i Kungälv. Det försöket visar att många människor - om man skulle vända sig till en bred allmänhet - är beredda att betala 62:50 kr i timmen för hushållsnära tjänster av olika slag. Det betyder att det är en subvention på ungefär 75 %. Jag har då tidigare sagt, och jag håller fast vid det, att det är orimligt med en subvention med ett så stort belopp. Man har i Kungälv räknat ut att med en subvention på 50 % kommer det att kosta 100 kr, och då är intresset nästan noll. Detta är en fråga som är oerhört svår. För dagen föreligger inte några tankar om att införa den här typen av subvention för den här sektorn.
Fru talman! Det är tyvärr ett faktum att arbetslösheten i dag är nästintill lika stor som den var 1994. Oavsett om det är inom privat eller offentlig tjänst är det en viktig sektor, som vi vet har framtiden för sig. Vi kan se i våra grannländer att så är fallet. Nog är det förunderligt att det när det gäller drängavdrag - jag tänker på de s.k. ROT-avdragen - går det an att vara positiv från regeringens sida. Men så fort det handlar om jobb som främst skulle utövas av kvinnor - vi kan kalla det RUT-avdrag - är det tji. Det senaste är att man har sagt att det inte är förenligt med EU:s momsregler. Men det finns ju andra sätt att gå till väga på, exempelvis med avdrag på skatten, där vi har ett gemensamt borgerligt förslag. Man kan införa olika voucher, hemtjänstcheckar osv., som man har vågat göra i Finland och Danmark. Men i Sveriges socialdemokrati är det uppenbarligen omöjligt.
Fru talman! Jag noterar att Gullan Lindblad sade att det är nästintill lika hög arbetslöshet nu som 1994. Det betyder att hon nu erkänner att den är lägre. Den är ju väsentligt lägre, för att uttrycka sig milt. Det finns tyvärr kvinnosektorer och manliga sektorer i Sverige. En kvinnodominerad sektor är vård, skola och omsorg. Vi i regeringen tycker att det är viktigare att använda de pengar som nu finns till att stötta och främja den sektorn, inte primärt för de kvinnors skull som får jobb där - det är en sekundär konsekvens - utan primärt därför att det gynnar de sjuka, de gamla och barnen. Vi tycker att det är viktigare att främja de grupperna än att främja relativt välbeställda familjer, som man skulle göra med en statlig subvention. De sjuka, de gamla och barnen går först. Det är mitt svar till Gullan Lindblad.
Fru talman! Häromdagen kunde vi läsa i tidningen att det går bra för Sverige. Det håller jag med om, arbetsmarknadsministern. Jag tycker att det går bra för Sverige. Men håller arbetsmarknadsministern med mig om att det går alldeles för dåligt med sysselsättningen? 5 000. Med tanke på att vi hade förlorat 450 000 500 000 jobb under den borgerliga tiden är ju 5 000 litet. Prognosen för år 1998 är en ökning av antalet sysselsatta med drygt 30 000 och för år 2000 med drygt 140 000. Det är väl för litet, arbetsmarknadsministern, med tanke på att vi tappade bortemot en halv miljon under den borgerliga tiden. Då är min fråga: Delar arbetsmarknadsministern min slutsats att det går bra för Sverige men alldeles för dåligt med sysselsättningen? Om det blir mer än 3 % höjning av lönerna och det händer någonting så att arbetslösheten är högre än 4 % år 2000, vad gör arbetsmarknadsministern då?
Fru talman! I den proposition som vi presenterade i veckan kunde vi glädjande nog konstatera att vi når målet 4 % öppen arbetslöshet under år 2000. Det var det mål vi satte upp. Självfallet vill vi också att sysselsättningen skall öka. Lars Bäckströms svartmålning är inte riktigt sann. Sedan 1994 har sysselsättningen i den privata sektorn ökat med ungefär 100 000 jobb. Det har inte blivit en ökning totalt, därför att tyvärr har neddragningen i den offentliga sektorn fortsatt. Det är för att stärka vård, skola och omsorg och därmed sysselsättningen i denna sektor som vi nu har tillfört 20 miljarder totalt till år 2001. Det kommer att ge fler jobb i den offentliga sektorn, och vi ser att den privata sektorn har ganska bra fart. Även om det inte står klart uttryckt i vårpropositionen räknar vi med att det kommer att behövas ungefär 50 000 nya jobb netto varje år för att vi skall kunna nå målet 4 %.
Fru talman! Men visst var väl mina siffror sanna? De bygger ju på uppgifter från Konjunkturinstitutet och Svante Öberg, som har arbetat i Regeringskansliet och är en pålitlig man - det lovar jag; minst lika pålitlig som Bäckström. Min fråga var också: Delar arbetsmarknadsministern min bedömning att det går bra för Sverige men alltför dåligt med sysselsättningsökningen? Det går att svara på den frågan. Jag sade ju att jag delar regeringens bedömning, och då kan väl ministern svara om hon delar min bedömning. Det är väl rättvist. och det händer någonting med den internationella konjunkturen så att arbetslösheten blir högre än 4 %? Sitter ministern stilla, eller agerar hon? Ökar hon arbetsmarknadspolitiken, eller ändrar hon den ekonomiska politiken?
Fru talman! Det går bra för Sverige - därom är vi tydligen överens. Men visst kunde vi båda två önska att det hade blivit ännu fler nya jobb ännu fortare. Men riktningen är helt klar. Tendensen ligger fast. Prognosen håller. Med en ökning med ungefär 50 000 jobb varje år kommer vi att klara målet. Men det är bara ett delmål, därför att vi är självfallet inte nöjda med 4 % i öppen arbetslöshet. Vi skall gå vidare och komma tillbaka till det samhälle som svenska folket tycker så mycket om, ett samhälle där alla vuxna, kvinnor och män, har rätt till ett eget jobb. Vi är på god väg. Det bekräftades i vårpropositionen, men vi kunde också läsa ut det av de siffror som AKU-statistiken gav oss i går.
Fru talman! Förra året fick vi en ny utlänningslag. En del förändringar var bra, och dem stödde vi kristdemokrater. En del förändringar var dåliga, och vi var kritiska till dem och arbetade mot dem med all den kraft vi förmådde. sistalänkenbestämmelsen togs bort ur lagen. Det är någonting som har drabbat många åldriga föräldrar, som nu senast den kvinna i Göteborg som i kväll skall inställa sig hos polisen för att i morgon skickas tillbaka till ingenting, till ingen närstående i Ukraina.
Fru talman! Den frågan diskuterades mycket ingående i riksdagen. Vi fick den utformning av lagen som Rose-Marie Frebran har beskrivit. Effekterna kan kanske synas grymma under vissa omständigheter i vissa enstaka fall. Man kan alltid lägga humanitära aspekter på fallen. Men ingen lag är sådan att den inte också kan utvärderas. Även i detta avseende har man för avsikt att göra en översyn, men jag skulle vilja säga att det inte är säkert att det leder till en omprövning. Familjeanknytningen gäller som bekant barnen och personer i en nära hushållsgemenskap. Sistalänkenbestämmelsen kan komma att användas i fråga om ömmande fall som sista utväg. Det finns kanske anledning att se över detta. Därmed tror jag också att Rose-Marie Frebran kan vara nöjd.
Fru talman! I dagsläget är jag nöjd om jag får ett säkert besked om att det verkligen blir en översyn, även om statsrådet inte i dag kan lova vilken utgången blir. Om det är ett bestämt löfte är jag nöjd just nu.

Fru talman! Jag skulle vilja ställa en fråga till justitieministern. Det gäller kriminalvården och Karlskronafängelset i synnerhet. Jag har själv varit där i två dagar och sett hur man jobbar. Man har 70 % missbrukare. Det är en ganska hög andel, även om det inte är ovanligt. Det har man på många fängelser. Det är många missbrukare. Man hittar ofta narkotika i fängelset. Det är bra, för då fungerar ju personalens jobb. Men det är naturligtvis alldeles för mycket som inte upptäcks. Jag utgår från att justitieministern och jag har samma uppfattning om att fängelserna skall vara narkotikafria. Vi har här i riksdagen föreslagit många konkreta åtgärder för att komma till rätta med missbruket i fängelserna, bl.a. glasruta och narkotikahundar. Vilka åtgärder är justitieministern beredd att vidta för att vi skall få narkotikafria fängelser? Vi har långt dit.
Fru talman! Jag minns inte riktigt när, men det är inte allt för länge sedan som regeringen lade en proposition på riksdagens bord som handlar om förbättringar inom kriminalvården. Där behandlades bl.a. frågan om hur man skall bekämpa förekomsten av narkotika i våra fängelser. Det är helt riktigt som Jeppe Johnsson säger. Det finns fängelser där det förekommer narkotika i mycket stor utsträckning. Dessbättre har de flesta av våra fängelser ändå en liten, om än någon, förekomst av narkotika. Det ser väldigt olika ut i fängelserna. Det visar bl.a. att det finns sätt att hålla nere förekomsten. Man lyckas bättre på en del ställen jämfört med andra. Det betyder att man kan lära av de goda exemplen och utveckla metoderna i samtliga fängelser, så att även de fängelser som i dag inte har lyckats så väl kan lyckas bättre. Ett av de uppdrag Kriminalvårdsstyrelsen har är att utveckla krimininalvårdens metoder för att komma åt införseln av narkotika. Det är framför allt det som är det viktiga. Det gäller att hindra kanalerna där narkotikan sipprar in i våra fängelser. Det pågår ett mycket intensivt arbete inom kriminalvården för att få till stånd en bättre situation.
Fru talman! Motivationsavdelningen, som finns på Karlskronafängelset, har plats för nio interner. De tar in där frivilligt. Jag hade möjlighet att vara där en halv dag. Man anser att man lyckas väldigt bra. Jag är benägen att tro på det efter att ha varit där. I år vill man från fängelsets sida utvidga antalet platser med fem. Helst skulle man vilja ha 20 motivationsplatser. Kriminalvården i den region som fängelset tillhör har i år ett sparbeting på fyra miljoner och anser sig inte ha råd med detta. Är justitieministern beredd att ompröva besparingarna på kriminalvården?
Fru talman! De besparingskrav som regering och riksdag lagt på kriminalvården har kriminalvården klarat utmärkt. Kriminalvården har faktiskt inte fullt ut utnyttjat sina resurser. Frågan om ifall Karlskronafängelset eller något annat fängelse skulle behöva mera resurser är en intern fråga för kriminalvården. Det handlar alltså om hur man fördelar kriminalvårdens pengar. Det är en diskussion som varken Jeppe Johnsson eller jag kan lägga oss i, för det är kriminalvårdens egen uppgift. Jag är säker på att Kriminalvårdsstyrelsen är uppmärksam på att det finns fängelser som skulle vilja öka insatserna t.ex. mot narkotika.

Fru talman! Intresset för det avtal som vi debatterar i dag, nämligen Schengenavtalet, har ökat ganska markant de senaste dagarna, vilket är väldigt bra. Det som däremot är tråkigt är att det är för sent. Nu har vi maximalt några timmar på oss att ändra opinionen. Alldeles snart kommer ett beslut att fattas i Sveriges riksdag som med all sannolikhet innebär att vi godkänner Schengenavtalet och det som ingår i det. Eftersom många har varit uppe i talarstolen och pratat före mig tänke jag koncentrerar mig på ett ämnesområde. Det är ett av de områden som kanske har diskuterats allra mest och som också har fått väldigt stor kritik. Det handlar om flyktingpolitiken. De senaste åren har antalet asylsökande minskat i alla EU-länder. Statistiken visar på en tydlig nedgång från ungefär 1993. Tydligaste exemplet är Italien med 43 %. Detta betyder inte att det totala antalet asylsökande i världen har minskat. Det betyder egentligen bara att det har blivit svårare för människor som är på flykt att ta sig till EU-stater för att söka skydd. Hur kan det komma sig att det har blivit så här? I dagens Svenska Dagbladet, under Brännpunkt på debattsidan, kan vi läsa att Pierre Schori och Laila Freivalds, som alldeles nyligen var här men gick igen, menar att Schengenavtalet handlar om det nya och öppnare Europa. De skriver i artikeln att flyktingpolitiken inte berörs av ett medlemskap i Schengen eftersom Sverige redan har undertecknat den s.k. Dublinkonventionen. Det stämmer. Precis så är det om man ser till de exakta skrivningarna, inte gör ytterligare analyser och inte går steget längre. Flyktingpolitiken har ingenting med Schengen att göra. Jag menar att den uppgift som vi har som politiker just är att gå längre i konsekvensanalyserna av t.ex. stora övergripande internationella avtal som vi skriver under. Det är det jag tycker att vi skall göra i dag. I artikeln skriver också de två ministrarna att syftet är att säkerställa att flyktingar skall ha en ovillkorad rätt att få sin asylsökan prövad i något land inom EU och att det därigenom säkerställs att asylsökande inte skickas från land till land. Nu läste jag ordagrant ur artikeln. Jag skulle vilja ta upp några punkter som motsäger det. Jag vill till att börja med kommentera Dublinkonventionen litet grand. Den trädde i kraft i september 1997. Den är kanske inte så okontroversiell som man skulle kunna tycka. Bl.a. innebär den att alla asylsökande över 14 år skall registreras med hjälp av fingeravtryck. Jag tycker att man kan diskutera huruvida det är ett bra sätt att gå till väga. Anledningen till att man gör det är naturligtvis att man vill försäkra sig om att samma person inte söker asyl på olika ställen. Man kan säkra identiteten, osv. I Dublinkonventionen står det också att asyl får vägras om man kan skicka tillbaka den asylsökande till ett annat land som skrivit under samma konvention. Frågan är inte hur bestämmelsen är formulerad, utan snarare hur man kommer att använda dessa regler. Det är svårt att veta. Eftersom denna debatt inte handlar om Dublinkonventionen utan om Schengenavtalet tänkte jag att vi kanske kan ta den diskussionen vid ett senare tillfälle. I stället vill jag bevisa att även Schengenavtalet kommer att påverka vår möjlighet till flyktingmottagande och en ordentlig och bra behandling av människor som är på flykt. En punkt handlar om en definition av de säkra tredjeländerna, dvs. de tredjeländer som inte har undertecknat Schengenavtalet. Det som händer i dag är att man hänvisar till att man kan skicka tillbaka människor till ett säkert tredjeland, om man kan bevisa att personen i fråga har varit där och har haft möjlighet att söka asyl även i det landet. Då är frågan: Hur bevisar man detta? Det är tydligen väldigt olika hur olika länder gör för att definiera huruvida det har funnits möjlighet att söka asyl. En del länder säger att så fort man har befunnit sig i en transithall på en flygplats i ett land, har man också haft möjlighet att lämna transithallen för att ta sig till en polismyndighet för att söka uppehållstillstånd. Andra menar att om man har varit i en transithall under en viss period och vistelsen överstigit ett visst antal timmar, har man haft den teoretiska möjligheten att söka asyl i landet. Problemet med detta är kanske inte hur regeln exakt är formulerad, utan snarare hur man använder sig av regeln och varför det finns en sådan här regel. Varför har vi en regel inom Schengenavtalet som säger att vi faktiskt inte behöver ta emot en person som kommer som flyende om det finns en möjlighet att skicka vederbörande vidare till ett annat land där han kan anse sig säker? Jag tycker också att det är värt att notera att länder, t.ex. Tyskland, har anmält att alla deras grannländer är s.k. säkra tredjeländer. Det kan man kanske diskutera. En annan punkt handlar om den samordnade asylpolitiken. Som jag sade tidigare finns det egentligen inga formella krav på att ha gemensamma regler för asyl inom de olika medlemsländerna, utan det som regleras är vilket land som har ansvar för den enskilde individen som gör sin asylansökan. Ett sådant system skulle kunna vara rimligt om det fanns ett territorium där konventionerna för den här typen av olika regler hade sett likadana ut, t.ex. för tillämpning av flyktingkonventionen och för övriga bestämmelser om skydd för asylsökande eller om familjeåterförening, som är ganska viktiga principer. Men så är det ju inte i dag inom Schengenområdet, utan man har olika regler. Därför undrar jag hur man kan ha en konvention som bara reglerar vilka länder som skall ha hand om detta när man inte är överens om vilket innehåll avtalet skall ha. Sedan kan man ju hävda att innehållet är bra eller att det är dåligt, och det kommer jag tillbaka till senare. Men jag ställer frågan därför att man säger uttryckligen att enskilda asylsökande skall behandlas utifrån nationell lagstiftning i det land som ansvarar för fallet. Då kan det vara väldigt betydande vilket land man har råkat få flygbiljett till. Och, framför allt, har jag en gång blivit nekad i ett Schengenland kan jag ju inte söka vidare till andra länder, vilket jag kan i dag. I dag har vi nationella regler för den här typen av frågor. Får man avslag i Sverige kan man söka sig vidare till Tyskland eller Finland. Den rättigheten begränsas i och med Schengenavtalet, och det är då det blir ett problem. Man säger vidare att man skall ha ett nära samarbete och utbyta information om situationen i de asylsökandes länder med avsikt att uppnå en gemensam tolkning, detta för att få till stånd en så likartad bedömning som möjligt. Det är precis detta jag vill komma till. Jag tror nämligen att flyktingpolitiken och diskussionen om asyl osv. kommer att bli likriktad inom de länder som undertecknar Schengenavtalet. Det är en ganska naturlig sak. Det måste bli så. Sedan kan man tycka att det är bra eller dåligt. Jag landar kanske på att det är dåligt, beroende på den utveckling av flyktingfrågorna som jag ser i dag och därför att jag är väldigt oroad över att flyktingpolitiken kommer att begränsas och göras mycket snävare, vilket är en effekt som vi redan har sett. Det finns också regler om att man skall samordna visumpolitiken, vilket flera talare har varit inne på. Inom Schengenområdet skall 128 länder omfattas av visumtvång. Det som vi kommer att förbinda oss till när vi skriver under avtalet, tyvärr, är en harmonisering av visumpolitiken. Det innebär för Sveriges del ytterligare 27 länder. Man kan ju säga: Att ha visumtvång för människor som söker sig till Sverige därför att de har varit tvungna att fly för sina liv hindrar dem ju inte från att få en ordentlig rättslig prövning i de olika länder som de har kommit till. Och det stämmer. Men det som visumtvånget är ett väldigt effektivt sätt att åstadkomma är att hindra människor från att över huvud taget klara av att ta sig till Schengenområdets yttre gränser. Det är det som gör mig oroad. Vi kan ta ett exempel från Sverige och en konflikt som låg oss nära, det forna Jugoslavien. Vi beslutade i juni 1993 att införa visumtvång för personer från Bosnien-Hercegovina. Det minskade antalet asylsökande från ungefär 4 200 personer i maj samma år och 6 500 personer i juni detta år till 250 personer månaden efter. Hur kunde det komma sig? Hur kunde minskningen bli så drastisk? Var det så att det i juni 1993 helt plötsligt blev en lättnad i Bosnien Hercegovina så att folk inte längre behövde fly? Var det detta som var effekten? Alternativt kanske man kan dra slutsatsen att det nog var en direkt effekt av att vi gick in och sade: Nej, ni måste ha visum för att ta er till Sverige. Jag vill med anledning av det sagda yrka bifall till reservation 8, som tar upp denna problematik. Jag går nu vidare och diskuterar det som heter transportöransvaret. Alla Schengenländer förutom Spanien, som har infört transportöransvaret, har utöver kostnadsansvaret för själva resan även infört någon sorts straffansvar för transport av utlänningar som nekats inresa i ett land. Det beror litet på vilket land man talar om, men det kan handla om böter och ibland om kostnader för kost och logi under väntan på att ett flyg skall gå tillbaka till hemlandet. Man kan ju hävda att det inte är så kontroversiellt att säga att de transportbolag som finns, flygbolagen och färjelinjerna, också skall ta ett ansvar för de människor som de transporterar över gränsen. Men jag menar att det är oansvarigt av politiker att lämna över ansvaret för asylsökande människor som vill åka till Sverige till transportbolag, så att de skall stå på andra sidan av någon gräns och bestämma att vissa människor får komma in i Sverige och andra inte. Vilka är då de människor som kommer att hamna i situationen att fatta det enskilda beslutet? Jo, det är de anställda på SAS eller på någon färjelinje. Har de utbildning, kompetens och kunskaper om situationen i de olika länderna? Jag tror faktiskt inte att det är så. Man kan också förvänta sig att detta system ger upphov till diskriminering av passagerare, t.ex. att människor blir drabbade mycket hårdare enbart på grund av sitt utseende. På samma sätt tror jag att många av de regler som hör till Schengensamarbetet gör att det lätt blir mycket mer godtyckligt, om någon ser skum ut. Vi vet hur skumma människor ser ut; det har vi sett på TV, film osv. För mörkhyade människor med mustasch och konstiga kläder är det mycket lättare att hamna i ett fack än för den som är en kortklippt, ljushårig, lång europé. Detta tror jag att vi alla känner till. Ingen av oss tycker att det här är ett bra system. Vi vill inte stämpla människor i onödan, men risken är att vi gör det i alla fall. Dessutom tror jag att systemet med transportöransvar ger en utökad möjlighet för människor som vill smuggla andra människor att ta sig in i länder på andra sätt än med flyg till Arlanda. Det är också ett problem. Fru talman! Jag vill först yrka bifall till reservation Den illegala invandringen är ytterligare ett problem. Det är inte så att människor, bara för att de inte officiellt söker asyl i Sverige, Tyskland, Danmark eller något annat land, inte finns där. Det är flera miljoner människor i Europa, inom EU-området, som inte är officiellt registrerade någonstans. De har inte rätt till sjukvård, de har inte rätt till utbildning osv. Men de har heller inga skyldigheter. De kan inte ta ett ordentligt jobb. De måste jobba svart om de skall jobba över huvud taget. De kan inte betala skatt, därför att de inte finns med i registren. Vad är det för samhälle vi skapar när vi säger att det är ett bättre system att människor måste gå under jorden för att kunna stanna i landet? Jag tycker inte att det är ett bra system. Dessutom tycker jag att det finns väldigt mycket av dubbelmoral i både den här diskussionen och andra diskussioner när vi som ett rikt land i Norden inte bara exporterar vapen till olika länder. Vi ser också till att göra det mycket svårare för människor som är på flykt att ens klara av att ta sig till gränserna till vårt land för att få sin asylansökan prövad. Det tycker jag är fruktansvärt.
Fru talman! Jag tänkte till en början instämma i det som Hanna Zetterberg sade, nämligen att frågan om asyl inte behandlas i dag i den här kammaren. Den debatten skulle egentligen höra hemma vid ett helt annat tillfälle. Jag instämmer med Hanna Zetterberg på den punkten. Likväl fortsatte hon sedan med ett långt inlägg omkring asylproblematiken. Men den får alltså skötas i ett annat sammanhang. Får jag sedan, fru talman, något beröra den här visumfrågan, som naturligtvis är väsentlig. Jag har en fråga till Hanna Zetterberg efter hennes engagerade inlägg. Ytterligare ett tjugotal länder får visumtvång till Sverige utöver de ca 100 som har det för närvarande. Vilka länder är det som Hanna Zetterberg inte tycker att vi skall ha visum till? Eller skall vi avskaffa visumfrågan alldeles helt och hållet? Det är möjligen en logisk följd av det hon resonerade omkring. Jag vill säga något ytterligare om visumfrågan. Här i kammaren ställdes en fråga utifrån ett litet annat perspektiv. Det gällde ryska pojklagsspelare i fotboll som skulle åka till Köpenhamn och delta i någon turnering. Deras problem var att de först var tvungna att ha ett visum till Finland, sedan ett till Sverige och sedan ett till Danmark. Det blev väldigt kostsamt. Det var inga problem att få visum i och för sig, men det kostade alltså en del pengar. En positiv effekt av tillträdet till Schengen är ju faktiskt att det räcker med ett visum i det fallet. Det kommer man till att börja med ända till Köpenhamn på. Vill man resa runt ytterligare, kommer man till ytterligare ett stort antal europeiska länder. Det kan man, tycker jag, se som en positiv faktor. Till sist bara något om transportöransvaret. Där föreslås ju i dag ingen ändring i de svenska reglerna.
Fru talman! Det jag försökte belysa var följande: Även om det inte formellt sett är så att vi tvingas harmonisera vår asylpolitik, tror jag att vi kommer att behöva göra det i praktiken. Det är det enda sätt som jag kan se framför mig att det här avtalet skulle kunna fungera på i verkligheten, och det måste väl ändå vara meningen? Vi vill väl inte göra någon stor pappersvariant av något som inte funkar i verkligheten? Jag tror att vi kommer att hamna där, och jag ser en fara i det. Framför allt gör jag det eftersom jag tycker att många EU-medlemsländer inte tar flyktingfrågorna och flyktingproblematiken på allvar. På samma sätt tycker jag att Sverige har gått ifrån mycket av det här. Men det är i och för sig en helt annan diskussion. Sedan till det här med visum till andra länder. Det handlar inte för mig om att jag vill peka ut ett visst antal länder på något sätt. Det jag vill peka på är också här harmoniseringen. Det kommer inte att gå att lämna detta och ha en egen visumpolitik. Det kan faktiskt vara ett problem; framför allt för att vi ser att just visumtvånget leder till att människor inte klarar av att ta sig ens till gränserna. De klarar inte av att få sin ansökan prövad i dessa länder. Det tycker jag är väldigt allvarligt. Jag vill också säga något om det här med kostnader för visum osv. Det är möjligt att det är dyrt, och det kanske man kan ändra. Men att det blir dyrt kan inte vara ett huvudargument för att vi skall skriva under ett Schengenavtal. Det kan möjligen vara en positiv effekt. Men på samma sätt som det kan vara en positiv effekt att vi slipper visa pass när vi skall åka över gränserna, är det en ytterligt negativ effekt att vi måste bära på oss identitetskort i princip dygnet runt för att kunna bevisa att vi är EU-medborgare, Schengenmedborgare, och därför har rätt att vistas på ett ställe.
Fru talman! Jag yrkar avslag på propositionen. Jag har redan tidigare instämt i Kia Andreassons tal och har samma yrkanden som hon. Jag kommer inte att upprepa det. Jag känner att det här nästan är som en mardröm. Vi har samma fakta i olika partier och drar ändå så olika slutsatser. Men bakgrunden är densamma. Och pålästa är vi verkligen från olika håll. När jag var ung läste jag Karin Boyes Kallocain och ryste över det kontrollsamhälle som målades upp. Litet senare läste jag den bok som har nämnts tidigare här i dag, Orwells 1984, och blev ännu mer upprörd. Där fanns "Storebror ser dig" skrivet med eldskrift över varje sida. Orden betydde sin egen motsats, som Kia Andreasson nämnde; Krig är fred, Lögn är sanning osv. Dessa böcker innebar för sin tid science fiction. Det skulle man kunna tro att Schengenkonventionen också är. Men det är den inte. Den är en lag. Den blir lag i vårt land. Den inkorporeras i svensk lag genom de lagförslag som följer av tillträdet till Schengenkonventionen. Det är något som den politiska majoriteten inte har kunnat förmå sig till när det gäller barnkonventionen. Genom att Schengenkonventionen antas före valet undandras den, liksom ansökan till EU sommaren 1991, svenska folkets prövning. Detta är naturligtvis ett hot mot demokratin. Förtroendet för landets politiska ledning minskar ytterligare. I dag står det ju klart att en majoritet skulle rösta mot EU, Amsterdam och EMU trots alla skräckvisioner som dagens prästerskap - ekonomerna - målar ut om vi inte deltar i alla nya krav från Bryssel. Om man vill företräda folket i en så här viktig fråga för vår framtid, och man vet att opinionsundersökningar alltid har en viss felmarginal, är folkomröstning naturligtvis den enda demokratiska och förnuftiga lösningen. Berlinmuren är, som andra tidigare nämnt, riven. Det välkomnades av omvärlden. Förut kunde människor från östländerna inte komma ut genom muren. Men genom Schengen, Dublinkonventionen och yttregränskontrollkonventionen håller en minst lika ogenomtränglig mur på att byggas upp. Man får inte längre komma in i den skyddade verkstad som byggs upp inom EU. Men den ter sig som märklig. När Estland blir medlem innebär det inte bara en yttre gräns mot Ryssland utan också mot broderfolket i Lettland. När Tjeckien blir medlem i EU innebär det en yttre gräns också mot Slovakien. I dag är man förskräckt över att man åker utomlands när man åker till Slovakien. Det var ju nyligen samma land, och länderna skildes åt under fredliga former. Muren för narkotika och smuggling har emellertid oerhörda brister och en oerhörd genomsläpplighet. Borttagandet av den inre gränskontrollen skall kompenseras genom förstärkning av den yttre och genom ökat polissamarbete. Kan man ersätta eller kompensera bortfall av gränskontroll med ökat polissamarbete? Det går inte. Bara de resterande procenten togs efter tips, spaning och underrättelseverksamhet. Den gränskontroll som vi hade tidigare var alltså effektiv, och jag vet inte hur vi skall nå upp till motsvarande. Det skulle naturligtvis vara min önskan att vi - även om det beklagliga kommer att hända att vi ansluter oss - ändå lyckas upprätthålla kontrollen av narkotika. Det blir ännu svårare att hejda illegal handel över nationsgränserna med framför allt knark, sprit och cigaretter. Enligt propositionen gjorde Sverige ett särskilt förbehåll för att de s.k. kompensatoriska åtgärderna måste vara genomförda fullt ut i samtliga Schengenländer samt fungera tillfredsställande. Men det har vi inte sett något exempel på. Vi antar Schengen i alla fall. Det innebär att kontrollerna vid de inre gränserna skall upphöra. Skall narkotikan flöda fritt inom Schengenområdet? Nej, så illa blir det väl inte. Knarket kommer att kunna röra sig lika fritt inom Schengenländerna som det i dag gör inom nationerna i EU. Det är i och för sig illa nog eftersom det är så olika kultur i olika länder. Det kan leda till större utbud i våra länder. Schengensamarbetet har av föregående talare beskrivits ur alla vinklar. Men jag skall också nämna en del. Intentionerna med Schengensamarbetet sades vara gränser utan kontroll. I realiteten ser vi kontroll utan gränser. Övervakning av en person utan dennes vetskap är tillåten, bl.a. om den allmänna uppfattningen om personen leder till misstanke om att han eller hon kommer att begå brott, dvs. en så luddig formulering att i princip vem som helst kan övervakas hemligt. Jag har från denna talarstol många gånger nämnt att vi kommer att straffa folk eller i varje fall att anteckna människor på olika sätt i dessa system som presumtiva brottslingar. Det är något som inte förekommer. Förebyggande vård eller förebyggande uppsökande verksamhet eller förebyggande av brott är något som är bra men inte att registrera presumtiva brottslingar. Det kan vara fråga om vittnen, släktingar eller människor som arbetar tillsammans eller är med i samma rörelse. En flora av dataregister finns för att snabbt kunna få information om olika personer. Bland det som får registreras i vissa av dessa register har nämnts tidigare, nämligen etniskt ursprung, religiös tro, hälsotillstånd, politisk åsikt, sexuella mönster och medlemskap i fackförening. Det är noga reglerat vad som får registreras i SIS. Det har också mycket riktigt sagts i Schengens informationssystem. Men i SIRENE är "allt" som finns i 30 000 datorer tillåtet och tillgängligt för tusentals människor. Det är ett helt signalsystem med alla kontrollsystem som vi har - SIS, SIRENE, Cirefi, Eurodac och Europol. Ännu ett centralregister i Europol är det s.k. analysregistret. Jag vet att det inte hör direkt till Schengen, men man måste se hur detta hör ihop. 53 typer av personuppgifter skall lagras. Dessa uppgifter skall vara ett komplement till andra personuppgifter. Risken föreligger tydligt med en åsiktsregistrering. Cirefiregistret är ett register dit man är skyldig att lämna uppgifter om flyktingrörelser eller flyktingströmmar. Uppgifterna inklusive fingeravtrycken skall sedan lämnas till ett europeiskt centralregister - Eurodac. Rättsstaten får vika för polisstaten. En annan mycket oroande sak är att presumtiva brottslingar kan registreras - vittnen, släktingar och människor som bara setts i sällskap med någon misstänkt. Undra på att Orwells bok 1984 om att storebror ser dig nu för mig framstår som en barnkammarsaga jämfört med vad Schengenkonventionen med systerdokument om Europol, Amsterdamfördraget och yttre gränskontrollen innebär. När Kallocain och 1984 skrevs hade man inte en aning om vilka möjligheter det nya samhället med den nya teknikens snabbhet och heltäckande möjligheter hade att erbjuda. Det gick ju då aldrig att göra det som vi i dag kan göra. Den restriktiva och kontrollinriktade flyktingpolitiken har fått rasismen att vädra morgonluft. Varje skärpning av flyktingpolitiken är en framgång för rasismen och sådana rörelser. Och rasismen har aktiverats på detta sätt. Jag anser att rasismen är vår tids farligaste miljöhot, och den ges näring genom kontrollsamhället. Jag skall avsluta mitt anförande med det som Nej till EU har skrivit: Schengenländerna har avskaffat sina inbördes gränskontroller. Människor skall fritt kunna röra sig över nationsgränserna. Men friheten har sina begränsningar. Den gäller endast invånare i Schengenstaterna. För invandrare och flyktingar blir murarna högre än någonsin. För att uppfylla kraven i Schengenkonventionen måste Sverige bomma igen de yttre gränserna och införa systematiska kontroller i gränsområdena. Schengensamarbetet handlar inte bara om gränskontrollen. Det innefattar också skärpt inre utlänningskontroll, multinationella dataregister, polisiärt samarbete med sikte på att skapa en gemensam polis av FBI-typ. Gränser utan kontroll blir till kontroll utan gränser.
Fru talman! SIRENE är inte något separat register. SIRENE är den registreringsmyndighet som skall finnas i varje nation och som skall lämna uppgifter till Schengen Information System. Det är vad SIRENE är. Jag tror att det finns anledning att upprepa detta varje gång som det från talarstolen framförs att detta är något slags hemligt och skumt register som riksdagen inte riktigt känner till. Det förhåller sig inte på det sättet. I övrigt vill jag säga något om vad man får registrera, och då talar vi inte om Schengen utan uppenbarligen om de nationella regler som skall finnas för vad man på nationell nivå får registrera och de regler som sedan finns för vilka uppgifter som sedan får lämnas ut till andra länder. Något FBI uppstår inte genom Schengenbeslutet. Det uppstod inte heller genom Europolbeslutet, och det finns inget förslag om en sådan federal polis i EU. Detta behöver också dementeras gång på gång, eftersom det tillhör mytbildningen kring denna fråga. Det sades att murarna blir högre än någonsin. Inte blir murarna ute i Europa lägre av att Sverige isolerar sig och inte går med i Schengensamarbetet? Där får vi ju möjligheter att påverka. Det har också talats om att vi skall ha den nordiska modellen. Men den nordiska modellen har ju spruckit. Danmark gick med i EU för länge sedan och ansluter sig till Schengensamarbetet. Detsamma gör Finland. På denna nivå finns det inte någon nordisk modell som man utan vidare kan ta till vara. Vad som nu klaras under stor möda är ju den nordiska passunionen, och det är alldeles utomordentligt bra att det sker. Fru talman! Jag tycker att man skall vara mycket restriktiv med register. Men man skall inte heller gripas av en sådan registerskräck att man inte kan se vad som är nödvändigt att göra för att bekämpa en tilltagande nationell och internationell kriminalitet.
Fru talman! Tack för det som Göran Magnusson sade om SIRENE. Det är alldeles riktigt. Jag behöver inte upprepa det själv. Men det handlar om alla dessa register som tillsammans ger en mycket dålig datasäkerhet. När det är 30 000 datorer i Europa - det är den senaste siffran som jag har hört - som har del av vissa av dessa register förstår man ju hur det blir med datasäkerheten. När det gäller FBI sade jag: Med sikte på att skapa en gemensam polis av FBI-typ. Jag tycker att det är självklart att alla nämner detta med att det är hemligt, eftersom vi alla vet, även Göran Magnusson, att det är mycket som är hemligt i dessa frågor. Visserligen deltog en del människor som observatörer i Schengensamarbetet redan under riksdagsperioden 1988-1991. Det råkar jag känna till. Men det hindrar ju inte att det har varit hemligt. Då kunde man inte ens ställa frågor om Schengen även om man försökte. I dag kan vi ändå tala om det, men vi har inte kommit mycket längre. Svenska folket skulle lika väl som vi som sitter här mycket väl kunna sätta sig in i detta och ta ställning. Detta och Amsterdamfördraget borde alltså ha kommit efter valet, så att man kunde få ta ställning till detta i ett val. Men naturligtvis är en folkomröstning ännu mer att föredra.

Fru talman! Sveriges riksdag står nu på trampolinen. Det besvärliga är att det vatten som vi skall dyka i är ganska grumligt. Vi vet inte riktigt vad som finns under ytan. Det är väl på det sättet att vi inte vet vad Schengensamarbetet kommer att innebära. Det finns många osäkra faktorer. Det är mycket kritik som har förts fram här i dag. En del delar jag till fullo, annat inte helt och hållet. Men en fråga som inte har ställts är: Hur ställer man till ansvar i Schengenland? Regeringen har skrivit under Schengenkonventionen, och riksdagen skall nu ta det slutgiltiga svenska beslutet i detta sammanhang. Då står vi bakom, ansvarar för, konventionen i sig. Men hur blir det med tillämpningen, med den utveckling som vi kan se kommer? Hur ställer man till ansvar där? Jag tror att en av de fundamentala principerna i en demokrati är att det måste gå att ställa till ansvar men jag tror inte att vi efter dagens beslut kommer att äga frågan över huvud taget.

Är det fransk översåtebyråkrati som har präglat utformningen av Schengen? Jag skulle tro att det ligger något i det. Vi vet också att Schengen i praktiken kan innebära den form av massarresteringar som gjordes i Amsterdam i samband med förhandlingarna om Amsterdamfördraget. Det är inte säkert att Schengen i praktiken kommer att innebära detta men vi har ju sett vad som hände i Amsterdam och det är ingen bra erfarenhet. Jag är rädd för att Schengenland för många svenska medborgare kommer att kännas som ett väldigt främmande land. Därmed yrkar jag bifall till reservation 1.
Fru talman! Återigen: Konventionen sätter ramen för vad verkställande kommittén faktiskt kan fatta beslut om. Verkställande kommittén kan inte gå utöver vad som står i konventionen utan att denna ändras. I Verkställande kommittén har, som jag tidigare sagt, varje medlemsland en ledamot. Beslut i Verkställande kommittén förutsätter enhällighet. Alltså kan ett enskilt land sägas ha vetorätt i frågan.

Massarresteringarna i Holland har förvisso också spelat en stor roll i den svenska debatten men de har inte skett på grundval av Schengenkonventionen. De har i stället skett på grundval av den nationella lagstiftningen i Holland. Den kan man naturligtvis ha synpunkter på. Sett i perspektivet att man är kraftfullt emot överstatlighet är det dock kanske inte självklart att vi skall föreskriva hur det skall se ut i Holland eller i något annat land.
Fru talman! Principiellt tycker jag väldigt illa om att politisk makt läggs utanför den politiska sfären. Verkställande kommittén kommer inte att befolkas av politiker som man kan utkräva ansvar av. Om ett beslut fattas enhälligt som icke är förankrat här i riksdagen eller i Sverige är det sedan EU-rätt. Då har vi väldigt svårt att göra något åt det hela. Jag kan hålla med Göran Magnusson om att Amsterdamarresteringarna inte är en direkt följd av Schengenkonventionen men de har skett i ett Schengenland.